Fru talman! Jag tackar skolministern för svaret på min interpellation, även om det egentligen inte utgör svar på någon av mina frågor. Med litet god vilja kan jag ändå se att det kan delas upp i två delar. För det första uppehåller sig skolministern vid förändringen av bestämmelserna i skolförordningen den 1 juli 1986. När proposition 1985/86:10 om ny skollag förelades riksdagen väckte vi moderater en motion med innebörden att elever skall ha rätt att välja skola inom det allmänna skolväsendet. Motionen avslogs av riksdagen, men med reservation från oss. Jag vill nu notera att skolministern tydligen har tagit intryck av förslagen i vår motion och därför låtit göra det tillägg i skolförordningen som han talar om i sitt svar. Tillägget avser, såvitt jag förstår, 2 kap. 28 §, där det sägs att elever och föräldrar skall ha rätt att med vissa begränsningar välja skola. Vi moderater tackar naturligtvis för detta tillägg. I sitt svar säger skolministern att det med detta tillägg redan har lagts en formell grund för elever och föräldrar att kunna välja skola inom det allmänna skolväsendet. Men hur tänker skolministern omvandla denna formella grund till en reell sådan? Med detta sammanhänger naturligtvis möjligheterna för de kommunala skolorna att välja inriktning, att profilera sig mot olika ämnen. Vi moderater anser att det vore av synnerligen stort värde för skolutvecklingen om sådana möjligheter tillskapades. Det vore betydelsefullt för alla våra skolelever, med sina personliga intresseinriktningar, om alla våra besjälade lärare som har idéer om uppläggning och inriktning av undervisningen finge möjlighet att realisera dem under friare former. I en intervju i Svenska Dagbladet i somras sade sig skolministern vara positiv till att skolor profilerar sig i estetiska ämnen — förutom i musik, där det redan i dag sker en profilering — som bild, slöjd, drama och dans. Den ena av mina frågor i interpellationen är: Är skolministern beredd att ge skolorna — såväl allmänna som fristående — rätt och frihet att profilera sig också i andra ämnen? Såvitt jag kunnat finna har skolministern inte i sitt svar berört den frågan. Jag vore tacksam att få den besvarad nu. För det andra försöker skolministern belysa fristående skolors intresse av att ha en egen profilering och elevers frihet och möjlighet att välja att gå i en fristående skola. I svaret säger han: Ja visst, en fristående skola skall vara öppen för alla som enligt skollagen fullgör sin skolplikt där. Men så är det ju inte, Bengt Göransson! Friheten finns, men elevernas möjligheter att välja en fristående skola är synnerligen begränsade. Skolministern vet lika väl som jag att med socialdemokratisk skolpolitik är det föräldrarnas plånbokstjocklek eller deras stora uppoffringar som avgör om en elev kan välja en fristående skola efter intresseinriktning.

Fru talman! Låt mig ta upp några resonemang som anknyter till de båda interpellanternas inlägg. Jag sätter värde på båda interpellanternas understrykande av vikten av att skolan i skilda avseenden kan profilera sig. Lars Leijonborg argumenterar mycket väl för det i sitt inlägg. Jag har ingen anledning att ha några invändningar. Jag kan naturligtvis vidgå att mitt svar inte bara är kort utan att det också i långa stycken är formellt. Det är det därför att jag hänvisar till de förslag som jag förutser kommer att läggas fram i en skolpolitisk proposition i vår. Jag har alltså ingen möjlighet eller anledning att nu föregripa den propositionen. Det finns också anledning att något motivera varför jag inte vill föregripa propositionen. Valfrihet och profilering saknar inte helt komplikationer. Lars Leijonborg frågar vad som händer med statsbidragssystemet. Han säger att det är rimligt att en skola som får fler elever får ekonomisk kompensation för detta. Det är naturligtvis riktigt. Men jag förmodar att Lars Leijonborg inte menar att den skola som mister sina elever därmed utan vidare skall mista sina statsbidrag. Det kan ju finnas legitima skäl — det behöver inte röra sig om misskötsel från skolans sida. En skola, som kanske har majoriteten av eleverna kvar, kan kanske få så små resurser att den inte kan fullgöra sin uppgift. Frågan blir då hur vi skall klara att skapa ett statsbidragssystem som inte innebär att skolans effektiva verksamhet, exempelvis i det bostadsområde där den finns, omöjliggörs om låt oss säga 10 96 av eleverna väljer bort skolan därför att de vill ha en annan profil på sin utbildning. Det är alltså inte en alldeles oproblematisk fråga. Jag vill också understryka att begreppet profilering kan innefatta ganska mycket. En profilering kan vara t.ex. en ämnesinriktning som bestäms över huvudet på skolan av skolstyrelsen, som väljer att exempelvis ha en skola med en alldeles speciell karaktär för att framhäva en orts, en kommuns eller en regions speciella förutsättningar. Men en profilering av en skola kan också innebära att man nyttiggör kvaliteter hos en lärargrupp som finns på en viss skola vid ett visst tillfälle. Man kant.ex. ha en entusiastisk bildlärare, som i skolan förmår skapa en mycket god konstnärlig verksamhet som går långt utöver ämnesoch stadiegränser. Att en sådan skola får arbeta utifrån en sådan profil under den tid då man har en viss sådan lärarkonstellation tycker jag är rimligt. Men det är inte alldeles givet att man därmed skall fatta ett beslut som innebär att just den skolan för all evighet måste söka få lärare som passar in i den profileringen. Jag vill för egen del säga att det är viktigt att ge skolorna en möjlighet att profilera sig så, att man uppmuntrar lärare att utveckla de kvaliteter som de har, inte att anpassa sig till kvaliteter som andra hoppas att de skall få. Det är en viktig punkt att föra in i ett profilresonemang. Så långt Lars Leijonborg. Låt mig till Birgitta Rydle utöver att jag hänvisar till den skolpolitiska propositionen säga några ord också med anledning av de konkreta frågorna. Hur tänker skolministern omvandla den formella rätten att välja skola till en reell rätt? Jag vill erinra om att en reell svårighet faktiskt 2 kan vara att man inte på alla ställen kan välja skola hur som helst, med hänsyn till att det på en viss ort kanske inte finns så många invånare och därmed barn att det kan finnas mer än en skola att välja på. Man kan vidare, som jag har sagt, tänka sig andra profileringar än de estetiska. Trots allt är föräldrars viktigaste valmotiv, sett inom föräldrargruppen som helhet, sannolikt den geografiska belägenheten. Jag vill starkt understryka att föräldrar som regel ser det som angelägnast att få sina önskemål i det avseendet tillgodosedda vid sitt val. Varför får föräldrar inte välja fristående skola? Låt mig allra sist, fru talman, i det stycket referera till vart ett resonemang som det som Birgitta Rydle för leder till i sin mest konsekventa tillämpning. I en uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet i anslutning till den moderata partistämman föreslår Fria moderata studentförbundets debattörer att man skall avskaffa skolplikten, eftersom det är den enda åtgärd som skulle ge föräldrar och barn den fulla kontrollen över utbildningen. Då skulle man också reducera skatterna. Det framhålls vidare: ”Då skulle barnen och föräldrarna, å ena sidan, och lärarna och skolledningarna, å andra sidan, mötas som konsumenter och producenter på en fri marknad. Barnens utbildning med dess specifika innehåll och form skulle bli resultatet av ett frivilligt ingånget avtal mellan parterna. Ingen skulle kunna tvinga den andre att bidra med stöd av någon tvingande lag.” För egen del och för regeringens vidkommande vill jag understryka att regeringen inte har någon tanke på att upphäva skolplikten för att öka valfriheten och att något sådant förslag inte kommer att redovisas i den skolpolitiska propositionen. Hur är det, Birgitta Rydle: Vill moderaterna avskaffa skolplikten för att öka valfriheten i skolan?

Fru talman! Jag får inte skolministerns ståndpunkter att riktigt gå ihop. Han säger nu att ett sådant nytt system som socialdemokraterna har bestämt sig för på sin partikongress inte saknar komplikationer och inte är oproblematiskt. Jag håller helt med om det. Jag tycker att kongressbesluten är bra, men instämmer i att det finns en del praktiska problem. Vad gäller statsbidraget, som togs upp både av mig och av statsrådet, är min syn den att det är rimligt att en skola vars elevantal minskar får mindre resurser. Härtill kommer naturligtvis att det i sig är problem förenade med små skolor och över huvud taget med - vilket jag anser att man bör göra — att övergå till ett mera elevbaserat statsbidragssystem, som det brukar kallas. I samband med detta måste en del undantag göras, t.ex. för handikappade elever och för små skolor. Huvudprincipen tycker jag skall vara att en skola får resurser enligt ett ganska schabloniserat system för de elever som söker sig dit. Som jag också tog upp i mitt första inlägg är det mycket intressant att se på beslutsfördelningen mellan den enskilda skolan och kommunens skolstyrelse och skolkontor. Slutsatsen av allt detta blir, att om man menar allvar med de ståndpunkter man har intagit på den socialdemokratiska partikongressen, finns det ett antal viktiga frågor som man borde se över. Det brukar verkligen inte ingå i oppositionens vanliga roll att kräva utredningar. Oppositionen brukar ofta kräva snabba beslut. Om man ser seriöst på dessa frågor och menar allvar med kraven, vilket vi från folkpartiets sida gör när vi talar om ökad rätt till profilering och ökad rätt att välja skola, borde man tillsätta en utredning som ser på de praktiskta konsekvenserna. Bengt Göranssons inlägg här var bara en exemplifiering av sådana problem. Min fråga till statsrådet Göransson lyder därför: Innebär inte dessa båda nya principer så omvälvande förändringar av det svenska skolsystemet att det vore ovanligt motiverat att tillsätta en utredning, som visserligen snabbt men ändå seriöst skall se på de problem som kan uppstå?

Fru talman! Det är mycket enkelt att avvisa alla svar man har frågat efter genom att hänvisa till förslag som skall ges någon gång i vår. I likhet med Lars Leijonborg vill jag kommentera det skolministern sade om de komplikationer som kan följa med rätten att välja skola och närmast peka på statsbidragssystemet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det inte är så förfärligt länge sedan vi hade ett betänkande från utbildningsutskottet där vi från moderat håll tillsammans med folkpartiet begärde att det skulle göras en utredning om ett nytt statsbidragssystem som skulle vara elevrelaterat. Den utredningen tycks vi emellertid inte få. Jag håller med Bengt Göransson om att det finns många olika sätt att profilera skolor på. Jag tycker att det är riktigt om en skolstyrelse väljer en ämnesinriktning som är lokalt anpassad till den egna kommunen. Det kan vara mycket värdefullt för den kommunen. Bengt Göransson har rätt när han säger att om man genomför en sådan profilering, skall det inte vara någonting som varar för evigt. Det är naturligtvis viktigt med variation genom åren, även när det gäller vilka ämnen man profilerar sig i. Det är typiskt att använda en lång tid av den knappt tillmätta inläggstiden till att tala om Fria moderata studentförbundet, i stället för att svara på de frågor som vi i moderata samlingspartiet intresserar oss för och som vi tycker måste lösas. Jag fick t.ex. inget svar av skolministern på frågan om det är skillnad på om en skola profilerar sig i ett praktiskt-estetiskt ämne eller i ett kunskapsämne. I den artikel som jag refererade till tidigare sade skolministern att han inte kunde tänka sig en profilering i t.ex. historia eller språk, jag tror att det var de två ämnen han nämnde, därför att de är basämnen. Nu tycker jag mig märka av Bengt Göranssons svar att han har ändrat sig på den punkten. Tar skolministern tillbaka vad han sade i intervjun? Kan vilket ämne som helst i skolan betraktas som ett basämne för den som finner det vara väsentligt?

Fru talman! Lars Leijonborg tycker inte att det som jag säger i kammarens talarstol stämmer med det som den socialdemokratiska partikongressen beslöt. Jo, det gör det. Jag har i mitt anförande pekat på ett antal faktorer som gör valfrihetsfrågorna och profileringsfrågorna i skolan komplicerade. Det är skälet till att jag i dag inte har svar på alla de frågor som Lars Leijonborg och Birgitta Rydle har ställt. Jag är emellertid inte säker på att dessa frågor kräver en särskild utredning. Lars Leijonborg begärde ju en "sådan. Vi har en styrberedning som skall klarlägga på vilket sätt skolan skall styras. Det finns anledning att av den beredningens resultat dra vissa slutsatser om var beslutsrätter skall ligga och om vem som skall bestämma vad, exempelvis när det gäller denna typ av frågor. Jag har aviserat en skolpolitisk proposition till våren. Det finns naturligtvis anledning att efter behandlingen av denna proposition ta ställning till vilka undersökningar som därutöver behöver göras. Den diskussionen tycker jag att det är litet tidigt att föra nu. Tiden framöver kan vi exempelvis använda till att ute i samhället föra en mer generell och principiell diskussion om valfriheten och profileringen i skolväsendet. Birgitta Rydle tycker inte om att jag citerar vad de fria moderata studenterna säger om skolplikten. Jag förstår att hon inte tycker om det. Men det är faktiskt intressant att dra slutsatser av och iaktta vad de som sannolikt en gång kommer att efterträda Birgitta Rydle och andra moderater i denna kammare tycker. Man kan fråga sig vilka slutsatser de drar av det som sägs i en allmän debatt, och om deras resonemang leder i riktning mot ett avskaffande av skolplikten för att skolan skall kunna fungera som en affärsuppgörelse mellan elever och föräldrar å den ena sidan och lärare och skolmyndigheter å den andra. Därför finns det anledning att ändå ställa frågan om detta ligger i linje med vad moderaterna tycker. Ännu har jag inte hört någon från moderat håll som starkt har tagit avstånd från denna tanke. Man tycker kanske att detta i varje fall är intressant att diskutera. Jag tog upp resonemang om skilda profileringar och underströk att det faktiskt inte bara handlar om att profilera i musik eller bild utan att man även kan tänka sig andra profileringar. Jag har i en intervju i somras försökt klara ut vissa punkter som blandas ihop i debatten. Det sägs att om man kan ha ett fotbollsgymnasium så måste man väl kunna ha ett språkgymnasium. Jag har sagt att dessa linjer faktiskt inte är jämförbara. Det kan hända att man skall ha ett språkgymnasium också. Jag har inte uteslutit det. Men man skall inte ha det på grund av att man har ett fotbollsgymnasium eller ett handbollsgymnasium. Fotbollsgymnasiet, handbollsgymnasiet och andra idrottsspecialiteter är nämligen till för att möjliggöra för de ungdomar som har särskilda förutsättningar för något som skolan inte sysslar med att få en mycket långtgående utbildning i handboll och fotboll — att få en ordentlig skolutbildning, eftersom de ägnar så mycket tid åt det som är deras idrottsintresse. Att gå in och välja profil på något som är skolans kärna är faktiskt inte jämförbart. Men vi har faktiskt prövat och prövar en sådan profilering. För något år sedan upprättades nämligen ett särskilt matematikgymnasium i Danderyd. Det är intressant att nu ta del av matematikgymnasiets erfarenheter. I den första årskullen har hälften av eleverna hoppat av, och man får inte tagidem som man bedömer som duktigast. Dessa elever tycker att de får läsa för mycket matematik och inte får tillräcklig undervisning i de andra ämnena. Rektorn ger en mycket uppriktig och öppen redovisning i en artikel i Dagens Nyheter. Därför finns det anledning att fundera över detta, så att vi inte plötsligt får ett mycket stort antal ämnesprofilerade skolor som får svårt att tillgodose både kvalitetskraven och sina elevers önskemål. Även i detta sammanhang måste vi faktiskt fundera över vad vi egentligen menar. Av det skälet finns det anledning för oss att avvakta den skolpolitiska proposition som kommer att läggas fram till våren, innan vi i riksdagen för denna debatt vidare.

Fru talman! Det som hände på den socialdemokratiska partikongressen var att det socialdemokratiska partiet ändrade sin ståndpunkt i båda de frågor som vi nu diskuterar. Vi hälsade denna ståndpunktsändring med stor tillfredsställelse. Nu tolkar jag statsrådet Göransson så att han vill skynda långsamt och vill att idén skall få mogna. Det är möjligen en rimlig ståndpunkt ur internt socialdemokratiskt perspektiv. Men för oss som tror att det rör sig om synnerligen viktiga förändringar och som tror att detta skulle betyda mycket när det gäller att vitalisera skolan är det naturligtvis angeläget att det här blir verklighet så fort som möjligt. Man kan inte tolka kongressbeslutet så att det bara handlar om att kodifiera redan genomförda regelförändringar. Det talas om ”ökade möjligheter” att profilera verksamheten. Det sägs att det är naturligt att ”ge elever och föräldrar rätt att välja skola”. Jag kan bara tolka det så att gällande regler skall ändras. Som framgått av både mina och Bengt Göranssons inlägg kommer man att finna att det uppstår en del praktiska problem. Min ståndpunkt, som framgått tydligt, är att dessa problem absolut inte skall få påverka regelförändringarna, men det är nödvändigt att samtidigt tänka igenom de praktiska konsekvenserna. Detta är, såvitt jag förstår, större frågor än åtskilliga statliga utredningar har ägnat sig åt. Jag betvivlar att utbildningsdepartementet inom sig har möjlighet att bedriva arbetet på detta område. Jag ifrågasätter inte — jag gjorde det inte heller i mitt förra inlägg — att statsrådet Göransson delar de ståndpunkter som den socialdemokratiska partikongressen intagit. Men man kan känna en viss tveksamhet inför om utbildningsministern är tillräckligt entusiastisk för att med kraft agera för dessa nya principer.

Fru talman! Det skall bli mig ett utomordentligt stort nöje att till herr skolministern översända de beslut som fattades på den moderata partistämman i Malmö för 14 dagar sedan och som berör skolan. Jag skall skicka över dem med dedikation. Skolministern säger att det här med fotbollsskolor är en sak, eftersom man inte kan spela så mycket fotboll under idrottstimmarna. Det är i fråga om sådant som skolan inte sysslar med. Men när det gäller språk kan man inte, tycker utbildningsministern, ha särskilda skolor med inriktning på språk därför att språk är ett ämne som skolan sysslar med. Men vi har särskilda skolor där eleverna har möjlighet att byta ut ett visst antal timmar i veckan mot musik. Musik är också ett ämne på skolschemat. Skolministern sade i intervjun, och talade om det också här, att man kunde ha bildlärare i någon skola. Men bildlära är också ett ämne på skolschemat. Jag tror inte att skolministern kan se en lärare i vilket ämne som helst i ögonen och på allvar säga till honom eller henne att ämnet inte är ett basämne. För den elev som är inställd på en framtid där ämnet bild är ett måste skall detta ämne betraktas som ett basämne. För den som är språkintresserad och t.ex. vill utbilda sig till tolk är naturligtvis språk ett basämne.

Fru talman! Lars Leijonborg tolkar mig så att jag vill skynda långsamt. Nej, jag ökar gärna hastigheten och är därför inte beredd att utan vidare säga ja till en utredning, vilket skulle kunna vara ett sätt att skjuta frågan framför sig. Jag tycker alltså att det finns anledning att avvakta några av de beredningar som nu pågår, så att vi ser vad som faktiskt behöver prövas särskilt. För egen del och för den regering som jag företräder vill jag understryka att utbildningsdepartementet har hög kapacitet och god kompetens. Jag vill gärna också göra det erkännandet att även de som företrädde oss hade en god kapacitet och visade hög kompetens för sitt arbete —i det stycket vill jag gärna ge en eloge. Birgitta Rydle är vänlig nog att lova mig att få moderata samlingspartiets stämmobeslut med dedikation. Jag sätter värde både på att få besluten och på att få dedikationen, och jag är oerhört nyfiken på att se om skolplikten därmed är kvar — Birgitta Rydle har ju inte tagit chansen att i talarstolen säga att den skall vara det. Jag är alltså mycket nyfiken på att se vilken roll de Fria moderaterna förutses få spela i moderata samlingspartiet. Jag har inte avvisat en profilering mot språk eller matematik. Regeringen hari själva verket medverkat till att vi har ett matematikgymnasium. Men jag har sagt att man inte utan vidare kan jämföra specialiseringarna idrott med specialiseringar beträffande sådant som är kärnan i skolans undervisning. Det går inte att mekaniskt tillämpa och bara översätta från det ena området till det andra. Jag har då exemplifierat med de reella svårigheter som matematikgymnasiet faktiskt möter. Jag tycker också elever skall få välja inriktning på sin skolgång. Men samtidigt skall vi vara så pass stora realister att vi inser att för de elever som går i den lilla skolan i glesbygden blir inte valmöjligheten mellan matematik och miljö särskilt stor, om frågan är att över huvud taget hålla skolan vid liv. Jag vet också från Stockholmsområdet att det som föräldrar känner störst vånda inför är när skolor läggs ned så att deras barn får gå långa vägar från bostadsområdet till ett angränsande bostadsområde över trafikerade vägar. De föräldrarna tröstar man inte genom att säga: Nästa år kommer ni i förväg inte alls att kunna veta var era barn kommer att gå i skola, för först skall vi se vilka som väljer de skilda specialiteterna och sedan får vi se vad som blir över och hur många skolor vi kan ha. Den skolplaneringen kommer vi inte att kunna ha, och den kommer inte heller någon att vilja ha. Därför krävs — Prot. 1987/88:19 noggranna överväganden innan vi tar ställning. 9 november 1987 Nasra så Om organisationen av Överläggningen var härmed avslutad. j lotsväsendet
Fru talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag avser att uppdra åt sjöfartsverket att i sin organisationsöversyn beakta de övergripande regionalpolitiska mål som riksdagen har lagt fast och att även beakta försvarspolitiska effekter av organisatoriska beslut. Med anledning av anslag till sjöfarten behandlade riksdagen i våras bl.a. frågor om indragning av lotsplatser, viket Anna Wohlin-Andersson nu åter tar upp. Det ansågs då angeläget att lotsorganisationen anpassas till förändringar i sjöfartens struktur och servicebehov. Enligt trafikutskottet kan det ske bl.a. genom en samordning av närliggande lotsplatsers verksamhet, varigenom resurserna utnyttjas bättre och effektivare inom större områden. Riksdagen var av samma mening som trafikutskottet. Jag vill också hänvisa till förordningen om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster. Enligt förordningen skall berörd länsstyrelse göra en bedömning av hur en planerad personalinskränkning påverkar de anspråk på bemanning av kust eller skärgård som olika samhällsintressen ställer. Genom den hanteringsordningen garanteras att de frågor Anna Wohlin-Andersson berör kommer att beaktas. Jag anser därför att det inte är nödvändigt med några ytterligare uppdrag åt sjöfartsverket i detta hänseende. Anna Wohlin-Andersson berör i sin bakgrund till frågorna sjöfartsverkets planerade omorganisation, och hon konstaterar att det blir 15 organisationsenheter i stället för nuvarande 41. Den avgörande delen av verkets verksamhet är mycket lokalt knuten. Med hänsyn till detta delegeras betydande arbetsuppgifter och befogenheter nu från centralförvaltningen ut till fältorganisationen. Den måste ges en geografisk avgränsning som medger lokal förankring, kännedom om och direkt ledning av olika arbetsställen inom området. Samtidigt måste den vara tillräckligt stark för att motivera de ekonomiska, administrativa och tekniska resurser som erfordras för att skapa förutsättningar för en ökad delegering. Man får i sammanhanget inte glömma bort att efterfrågan på vissa av verkets tjänster minskat så mycket, speciellt inom inspektionens område, att en minskning av antalet enheter av den anledningen också blivit nödvändig. Jag anser att verket i sin översyn av organisationen väl följer de direktiv som riksdagen givit verket.

Fru talman! Jag får tacka för svaret, men det är egentligen inte något svar på mina frågor. Statsrådet säger att jag åter tar upp frågor som TU behandlade i våras. Eftersom TU:s och riksdagens beslut inte överensstämde 2 med vad centern anser, så tycker jag mig ha både rätt och skyldighet att ta upp de här viktiga frågorna igen. ”En nationell skärgårdspolitik innebär specifika insatser som inte enbart grundas på värderingar om lönsamhet, produktivitet, etc och förutsätter en medverkan från och samverkan mellan samtliga statliga verk och organ för att de uppställda målen skall nås. På regional nivå avsätter länsstyrelsen och andra regionala organ, landstinget, utvecklingsfonden, lantbruksnämnden m.fl. betydande resurser för arbetet med länets skärgårdar. Sjöfartsverkets avbemanningsplan för landets lotsplatser rimmar inte mot myndigheternas i Stockholms län intentioner för skärgården och med de uttalanden som gjorts av regering och riksdag.” Så skrev länsstyrelsen i Stockholms län för ett par år sedan, och på samma sätt har andra länsstyrelser och berörda kommuner uttryckt sina protester under årens lopp. Sjöfartsverkets olika verksamheter utefter våra kuster kan inte enbart få värderas i lönsamhet och produktivitet. Det är närvaron på många ställen av levande människor med kunskap om farleder, öar, väderlek och människor som är så viktig. Nu aviseras nya omorganisationer hos sjöfartsverket. 41 organisationsenheter skall bli 15: tolv sjötrafikområden och tre sjöfartsinspektionsdistrikt. Man säger att verksamheterna inte skall bli lidande, de skall bara bli rationellare. Tro det! Jag säger som Tage Danielsson: Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll syns de många nyanserna. Överflödiga kanslister och/eller assistenter flyttas nu t.ex. från Halmstad till Göteborg, från Lysekil till Marstrand. Nio lotsplatschefer blir också över. Skall även de flyttas till stora orter? För det är ju att märka att områdeskontoren för sjötrafikområdena med ett par undantag skall ligga i större städer. Att flytta en eller två personer från en liten ort kan vara detsamma som att dra undan underlaget för skolan, handelsboden eller lantbrevbärarlinjen. Hur ser kommunikationsministern på detta? Av sju sjöfartsinspektionsdistrikt skall det bli tre kvar. Kalmar, Karlstad, Skellefteå och Sundsvall skall bort. Umeå, Stockholm och Göteborg skall få vara kvar. Varför denna fördelning? Kalmar och Skellefteå behöver dessa arbetsplatser mycket bättre än Stockholm och Umeå. Det är faktiskt inte längre från Stockholm till Kalmar än från Kalmar till Stockholm, när man skall ut och inspektera fartyg. Kan kommunikationsministern tänka sig en annan fördelning på huvudorterna för sjöfartsinspektionen? Som svar på mina frågor i interpellationen hänvisar statsrådet, jag vet inte för vilken gång i ordningen, till TAK-förordningen. Så här står det i svaret: ”Enligt förordningen skall berörd länsstyrelse göra en bedömning av hur en planerad personalinskränkning påverkar de anspråk på bemanning av kust eller skärgård som olika samhällsintressen ställer. Genom den hanteringsordningen garanteras att de frågor Anna Wohlin-Andersson berör kommer att beaktas.” Detta är faktiskt inte sant. Berörda länsstyrelser skriver till det berörda verket och till regeringen, men det är ytterst sällan som deras åsikter beaktas. Östergötlands länsstyrelse skrev i tio år och bad att få behålla Arkösunds lotsplats, men det gick inte. Stockholms län och Norrtälje kommun har skrivit och bett att få behålla lotsarna på Svartklubben. Hittills har de inte fått något gehör. Länsstyrelsen i Hälsingland och Hudiksvalls kommun har skrivit och bett att få behålla Hölicks lotsplats, men det gick inte. Som förordningen är nu är det regeringen som har det slutliga ansvaret. Trots att regeringen flera gånger sagt att man skall ta regionalpolitiska hänsyn i alla sina beslut, avfolkar man eller drar ner bemanningen på den ena platsen efter den andra längs våra kuster. Därför frågar jag nu igen: Avser kommunikationsministern uppdra åt sjöfartsverket i sin organisationsöversyn beakta de övergripande regionalpolitiska mål som riksdagen lagt fast? Jag vore mycket tacksam för ett svar. Det kan väl inte vara så att regeringens regionalpolitiska ambitioner inte sträcker sig så långt som till kusten?

Vårt kustförsvar är ju inte vad det borde vara, och här är det ofta fråga om kunniga skärgårdsbor. Jag skulle vilja få svar även på denna fråga, för det är ju vad interpellationen handlar om. En tidning hemma skrev apropå interpellationen att de här organisatoriska frågorna hade försvarsmässiga och regionalpolitiska konsekvenser som rör hela landet. Det är alltså fler än jag som gärna vill ha ett svar.

Herr talman! Först vill jag säga att det är självklart att alla förändringar i den statliga verksamheten skall ske under beaktande av de regionalpolitiska mål som riksdagen och regeringen kan ha uttalat. Men det innebär ju inte att enbart dessa regionalpolitiska mål kan få vara styrande för den organisation som man i skilda verksamheter kommer fram till. De skall naturligtvis finnas med i den bedömning som görs, när man företar organisationsförändringar i de statliga verksamheterna, men det är inte sagt att det enbart är de regionalpolitiska målen som man har att ta hänsyn till. Bl. a. har ju riksdagen uttalat mål för de statliga affärsverkens verksamhet. Sjöfartsverket tillhör nu kategorin affärsverk, och när sjöfartsverket gör en omorganisation måste det självfallet också beakta de uttalanden riksdagen har gjort på sådana punkter. Sedan får man försöka göra en sammanvägning och komma till bästa möjliga resultat. Dessutom är det så att det inom i detta fall sjöfartsverkets verksamhet fortlöpande sker sådana förändringar av teknisk karaktär att efterfrågan på verkets tjänster förändras efter hand. Det går naturligtvis inte då att kräva av sjöfartsverket att det skall bortse från alla sådana förändringar som har direkt anknytning till verksamheten. Jag bestrider inte att de uttalanden som har gjorts om angelägenheten ur regionalpolitisk synpunkt och när det gäller glesbygdsservice att behålla arbetstillfällen ute i skärgården kan vara riktiga — de ambitionerna kan alltså vara riktiga. Men jag tror inte man kan begära att den typen av problem skall lösas via i det här fallet sjöfartsverket. Det är därför dessa bestämmelser har kommit till, som innebär att de berörda länsstyrelserna när det är fråga om organisationsförändringar av den här karaktären får tillfälle att komma fram med förslag om hur glesbygdsproblemen skall lösas under förutsättning att man vidtar vissa organisatoriska förändringar. Jag kan inte här och nu svara på alla de frågor Anna Wohlin-Andersson ställer om sjöfartsverkets aktuella organisationsförslag. Regeringen har inte färdigberett det ärendet ännu, och vi kommer naturligtvis att under beredningen ta hänsyn till den diskussion som alltid pågår i samband med förändringar av det här slaget. Det kan naturligtvis vara väldigt besvärligt att behöva flytta en verksamhet från en liten ort. Det kan ha stor betydelse för de grundläggande serviceförutsättningarna på den orten, men det måste man, menar jag, i första hand försöka få en lösning på genom att gå in med andra medel. Det kan vara arbetsmarknadspolitiska medel, regionalpolitiska medel, medel inom det glesbygdsstöd som finns, osv. Vi kan däremot inte säga att de statliga verken —-allra minst affärsverken som riksdagen ställt vissa krav på —i sin verksamhet skall bära hela detta ansvar och för den skull ha en kanske förlegad organisation med risk för en förlegad verksamhet, som inte fyller dagens krav och anspråk på betjäning. Jag tror i och för sig att vi i de flesta fall kan lösa de här problemen på ett hyggligt sätt, med alla dessa olika förutsättningar inblandade, men det är inte säkert att man kan göra det genom att alltid låta verksamheten vara som den är.

Herr talman! Det är klart att man inte skall hålla på att lotsa för lotsarnas egen skull, men i Sverige har vi bland de mest liberala lotsningsbestämmelserna jämförda med omvärldens, och ibland undrar man om det inte vore vettigare för samhällsekonomin att använda lotsarna oftare än att ha fartyg stående på grund litet här och var. Jag har en annan idé också. Farlig last borde egentligen gå på sjön i största möjliga utsträckning — och med lotsplikt. Det skulle vara bra både för landbacken och för sjön. Men det är klart att sjöfartsverket inte självt kan vidta regionalpolitiska åtgärder, och inte heller kan man begära att handelsflottan skall betala regionalpolitiska åtgärder. Därför är det så viktigt att nu, innan man har genomfört denna omorganisation, verkligen diskutera med andra verksamheter, typ försvaret, för att se om man kan samordna uppgifterna, när det inte finns tillräckligt med uppgifter för den personal som eventuellt skall friställas. Det saknas kostnadsanalyser över vad sjöfartsverket sparar på indragning arna och omorganisationen. Det kant.ex. inte vara så förskräckligt billigt att anställa åtta nya direktörer på huvudkontoret. Jag säger inte att direktörerna inte behövs, för det vet inte jag, men man har inte gjort någon kostnadsanalys på hur de olika omorganisationerna slår. Det är nu, innan man går vidare, som man skall se efter om detta överensstämmer med regeringens regionalpolitiska mål och om det finns möjligheter till samarbete med exempelvis försvaret. Det verkar för mig vara väldigt dumt, för att använda ett understatement, att först ta bort kunnigt folk från en viss lotsplats eller ett visst passningsställe och därefter komma in med glesbygdsmedel för att stödja de människor som skall bo kvar där. Jag tycker man borde göra precis tvärtom, och det var det min interpellation rörde sig om.
Herr talman! Jag förutsätter att man i samband med de bedömningar som länsstyrelserna gör när det är aktuellt med förändringar av det här slaget väger in alla samhällshänsyn som en länsstyrelse har att beakta — alltså även sådant som kan beröra försvarsberedskapen i ett visst område. Förutsättningarna för en sådan samordning och samverkan bör vara de bästa genom att länsstyrelserna gör dessa bedömningar. Det är klart att det på detta område under årens lopp har hänt att skilda regeringar vid en sammanvägning av olika faktorer inte har kunnat ta hänsyn till varje länsstyrelses önskemål. Det är garanterat i och med det här beredningssystemet och det uttalades också klart när besluten fattades att man skall göra den typ av bedömningar som Anna Wohlin-Andersson här talar om. Det är i varje fall det intryck som jag har fått när jag tagit del av de förordningar som gäller på detta område. Sedan bara två små randanmärkningar. För det första är det i och för sig inte den administrativa indelning som sjöfartsverket har som avgör i vilken utsträckning det kommer att finnas arbetsplatser av typen lotspassning, utan det är mera efterfrågan på den typen av tjänster som avgör omfattningen av lotsverksamheten. För det andra vill jag med anledning av vad som sagts om att det är bättre att det finns folk ute i skärgården än att fartyg går på grund säga följande. Från tidigare diskussioner som vi har haft här har jag ett tydligt minne av att det vid flera av de mera uppmärksammade grundstötningar som har skett på senare år dess värre inte har saknats lots ombord på fartyget.
Herr talman! Beträffande det allra sista som kommunikationsministern sade vill jag säga att det är möjligt att kommunikationsministern har rätt. Jag har en svag aning om att det kan ha varit så som han säger. Sedan är det ju en god tanke att länsstyrelserna skall diskutera med parterna och undersöka hur man på bästa sätt kan samordna de olika uppgifterna. Det är bara det att länsstyrelserna inte kan satsa en enda krona för att sätta makt bakom sina ord. Därför måste man gå till regeringen och säga: Så här tycker vi att det skall vara. Det här tycker vi skall vara kvar, därför att det ser ut på ett visst sätt i vår skärgård. Sedan ankommer det alltså på regeringen att fatta beslut. ”TAK-förordningen” kom till under den borgerliga regeringstiden. Tanken är nog riktig. Men man har inte fullföljt det hela. Det är inte enbart den nuvarande regeringens fel, men den skulle liksom ha tagit ett steg till. Länsstyrelserna skulle då ha haft pengar för att sätta makt bakom sina ord när det gäller att avgöra vad man vill behålla, eller också bör sittande regering — vilken det nu än är — ta större hänsyn till vad länsstyrelserna kommer överens med parterna om.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag har för avsikt att föreslå riksdagen positiva och tillräckligt kraftiga åtgärder för att Sverige skall kunna bevara och behålla sin handelsflotta. Hon har vidare frågat hur snabbt sådana åtgärder kan sättas in. Den svenska sjöfarten har sedan en längre tid haft stora svårigheter att klara konkurrensen från fartyg under främst lågkostnadsflagg. Det norska internationella registret kommer med stor sannolikhet att skärpa konkurrensen ytterligare. Skillnaden i kostnader mellan att driva fartyg under svensk resp. utländsk flagg är betydande. Från näringens sida har krav förts fram om långtgående skattelättnader för sjöfartsnäringen för att öka konkurrenskraften. Kraven omfattar bl.a. en fullständig befrielse från inkomstskatt och en kraftig nedsättning av de sociala avgifterna för sjömän som arbetar i s.k. fjärrfart. Regeringens näringspolitik bygger på principen om att upprätthålla generellt sett goda konkurrensvillkor för det svenska näringslivet. Detta innebär samtidigt att näringspolitiken inte kan utgå från statliga stödinsatser. Det finns också inom skattepolitiken generella strävanden som går ut på att skapa mera neutrala och likformiga skatteregler med bredare skattebaser och lägre skattesatser. Med dessa utgångspunkter har jag tidigare uttryckt en viss öppenhet från regeringens sida att diskutera sjöfartens skattefrågor. Jag har samtidigt noterat att skattefrågorna isolerat, enligt företrädare för näringen, inte skulle ge önskvärd effekt. Mot bakgrund av de krav som nu förs fram om speciella skatte - och avgiftslättnader m.m. för sjöfarten kommer chefen för finansdepartementet senare att föreslå regeringen att låta göra en skyndsam analys av sjöfartens ekonomiska villkor. Det gäller i det sammanhanget att ytterligare pröva skälen för att ge ekonomiskt stöd till sjöfartsnäringen i form av selektiva skattelättnader eller på annat sätt. Beredskapsaspekten är ett sådant skäl. Sjöfartens bidrag till bytesbalansen och sysselsättningsaspekter är andra. Utifrån bedömningar av sådana motiv skall vidare belysas vilka mål som kan sättas upp för omfattningen av den svenska sjöfartsnäringen. Det ingår att redovisa vilken typ och storlek av stödinsatser som kan komma att krävas för att uppnå målen.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Tyvärr är det som Hasse Alfredsons ' påse tomt och innehållslöst, och regeringen verkar inte ha viljan att fylla den med något. När jag fick höra vad kommunikationsministern sagt på TCO:s sjöfartsdag den 14 oktober tänkte jag att statsrådet då kanske hade sin dåliga dag - det kan ju alla människor ha då och då. Så tänkte jag, att om jag framställer en interpellation, får han möjlighet att förbättra sig. Men ack nej, påsen är fortfarande tom. Statsrådet konstaterar: ”Skillnaden i kostnader mellan att driva fartyg under svensk resp. utländsk flagg är betydande.” Vad vill då regeringen göra åt detta? I svaret står: ”Detta innebär samtidigt att näringspolitiken inte kan utgå från statliga stödinsatser.” Nehej. Med anledning av svaret kan jag konstatera följande: 1. Regeringen vet att det är stora kostnadsskillnader mellan svensk och utländsk sjöfart. 2. Regeringen låter principer gå före nödvändiga åtgärder. Ja, svaret går ut på att regeringen inte är beredd att nu vidta några selektiva åtgärder till sjöfartens fromma. 3. Regeringen —i varje fall kommunikationsministern — verkar överraskad av sjöfartens krav: ”Mot bakgrund av de krav som nu förs fram — — —-.” Dessa krav har förts fram under många år. Har kommunikationsministern haft så bråttom med Öresundsbron att han inte har sett och inte har hört hur det håller på att gå för svensk sjöfart? 4. Det värsta av allt: Regeringen skall senare — hur mycket senare? — låta göra en skyndsam analys av sjöfartens ekonomiska villkor. Men, herr statsråd, det finns i dag mängder av utredningar, analyser och beslutsunderlag, och alla talar entydigt om att svensk sjöfartsnäring måste få ekonomiskt stöd — precis som i Norge, Danmark, Finland, Holland, Västtyskland m.fl. Regeringskansliet behöver inte göra fler analyser, utan det är bara att sätta i gång. I svaret står också att regeringen skall ”ytterligare pröva skälen för att ge ekonomiskt stöd till sjöfartsnäringen”. Räcker inte det faktum att den svenska flottans lastkapacitet har halverats sedan ni socialdemokrater trädde till 1982? Bara under våren, i väntan på en sjöfartsproposition, såldes elva fartyg ut, bl.a. hela återstoden av de svenska kylfartygen. Socialdemokraterna vill att Sverige skall vara självständigt och neutralt, men kan omvärlden tro på detta om vi inte har någon egen handelsflotta kvar? I det senaste försvarsbeslutet räknade socialdemokraterna med en ökad krisimport. Hur skall detta vara möjligt, om vi har förlorat så gott som alla våra fartyg till ftämmande flagg? Dem får vi inte hem. Socialdemokraterna säger att de vill arbeta för en god miljö. Det finns inget transportsätt som är så miljövänligt som sjöfarten. Socialdemokraterna säger sig vilja förbättra Sveriges ekonomi. Sällan har väl skillnaden mellan input och output varit så bra som här. Ge svensk sjöfart stöd för ca 450 milj.kr. och få ett valutaöverskott på 7,5 miljarder! Varför vill inte regeringen göra sådana affärer? Det är ett ovanligt lönsamt sätt att kasta pengar i sjön. Socialdemokraterna vet att 95 96 av den svenska utrikeshandeln går med båt. Vet ni också att bara 22 96 av exporten och 18 26 av importen går med svenska båtar? Det oroar mig i hög grad, för det gör Sverige så sårbart, så beroende av andra länders välvilja. Men regeringen tycks inte oroad, den vill fortsätta att utreda. Från centerns sida är vi beredda till skattefrihet för sjöfolk i fjärrfart, till nedsättning av sociala avgifter, till att släppa investeringsfonderna och till att låta staten återta ansvaret för isbrytningen. Generellt sett vill vi också förbättra för egenföretagarna genom sänkta egenavgifter och slopad förmögenhetsskatt på i företag arbetande kapital. Flera av de 209 mindre båtar vi har kvar i dag bjuds nu ut till försäljning. Många är ganska dåliga och skulle behöva repareras, byggas om eller bytas ut. Varför vill då inte regeringen släppa de allmänna investeringsfonderna fria, så att de kan användas av industrin till investeringar i nya och begagnade båtar? Tala om det för oss nu, kommunikationsministern! Regeringen brukar vilja berömma sig av att vara handlingskraftig. Jo då, när man plötsligt tar 15 miljarder från pensionsspararna eller med ett penndrag flyttar över ansvaret för isbrytningen på sjöfarten. Men när en hel näring seglar ifrån oss, då bär man sig åt som barn som seglar med kottar, tar en pinne och petar litet här och litet där till kotten ger sig i väg.

Herr talman! När jag gick till den här interpellationsdebatten hade jag förväntat mig att kommunikationsministern skulle komma med ett klart besked om när vi i riksdagen har att förvänta oss en proposition från regeringens sida om svensk sjöfart. Nu kommer han med det nedslående beskedet att en ny utredning skall titta närmare på de här frågorna, detta efter att vi under mer än ett års tid har fått besked från en månad till en annan om att det skall komma en proposition vid den eller den tidpunkten. I våras sade man att vi i oktober månad hade att vänta en proposition på det här området. Nu är vi inne i november månad. Vid tidigare tillfällen har kommunikationsministern sagt att en proposition kan väntas i slutet av det här året. Nu aviserar man en ny utredning och skjuter frågans lösning på framtiden. Svensk sjöfartsnäring befinner sig utan tvivel i en svår krissituation. 1948 var Sveriges andel av världshandelsflottan hela 2,5 90. Enligt siffror som redovisades nyligen är vi 1987 nere i 0,6 90. Tala om att det bär utför för sjöfartsnäringen. 1975 var Sverige på elfte plats bland världens sjöfartsnationer, 1986 befann vi oss på trettioandra plats. Detta ger en klar bild av vad det är fråga om och hur omfattande problemen är på detta område. Denna utveckling sker samtidigt som efterfrågan på sjötransporter ökar. Det gäller framför allt de långa sjötransporterna. Under den senaste tioårsperioden har antalet anställda ombord halverats. 1976 hade vi närmare 23 000 anställda inom sjöfarten. 1986 är det ca 12 000 anställda ombord i den svenskflaggade delen av fartygsbeståndet. Samma negativa utveckling präglar kustsjöfarten och närsjöfarten. Man kan ställa frågan: Vad sker i vår omvärld, i andra länder där man också bedriver sjöfart? Ja, de andra länderna har tagit sig an sina problem. Där har regeringarna gjort stora insatser för att rädda sjöfartsnäringen. Icke minst har under senare tid Norge visat att det går att göra insatser på detta område. Norge har både sökt och hittat lösningar på sina problem. Man kan också fråga vad regeringen avser att göra nu. Jag skulle vilja ge kommunikationsministern och regeringen rådet att ta en närmare titt på hur Norge har löst problemen på detta område. Jag tror att vi har en hel del att hämta, om vi studerar förhållandena på andra sidan Kölen. Det råder inga tvivel om att man kan påstå att den socialdemokratiska regeringen tvekar, väntar och är passiv rent allmänt när det gäller sjöfartsnäringen. Under tiden sinar näringen, pessimismen sprider sig —- inte bara bland redare utan även bland anställda på skilda nivåer. Det är intressant att kunna konstatera att sjöfartens arbetsgivarsida och berörda fackliga organisationer är enhälliga i bedömningen att något måste göras för att rädda svensk sjöfartsnäring. TCO har gått i spetsen och givit sitt bidrag till debatten. TCO har presenterat ett konkret förslag till hur problematiken skall lösas. Det förslaget borde kunna vara ett bra underlag för regeringen i diskussionerna för att finna en lösning och lägga fram en proposition. Ofta ställs frågan: Varför behöver vi ha en svensk sjöfartsnäring? Jag tycker det är viktigt att göra det konstaterandet att vi av ekonomiska skäl måste ha en näring på detta område. Sysselsättningsmässiga skäl är ett annat motiv, beredskapsskäl ett tredje, och icke minst kan man framhålla miljöaspekterna. Herr talman! Kommunikationsministern säger att regeringen har visat en öppenhet att diskutera sjöfartens skattefrågor. Jag kan väl inte hålla med om det. Dagens besked vill jag tolka så, att man för tillfället lägger locket på. En utredning är tillsatt, och det innebär att vi inte under den närmaste tiden kan förvänta oss en mer omfattande och seriös debatt om dessa frågor. Jag vill avslutningsvis till kommunikationsministern ändock ställa frågan: När får vi en sjöfartspolitisk proposition? När kan riksdagen få tillfälle att behandla förslag till lösningar, som kan rädda svensk sjöfartsnäring från en påtvingad avveckling?

Herr talman! Kommunikationsministerns svar på Anna Wohlin-Anderssons interpellation är en mycket nedslående läsning. Svaret visar på en total handlingsförlamning inom regeringen beträffande sjöfartspolitiken. Man har inga förslag och inte heller några idéer om vad man vill göra för att bibehålla en svensk handelsflotta. Tydligen är man beredd att sitta med armarna i kors och bara se på hur en allt större del av vår svenska handelsflotta registreras under utländsk flagg. Sven Hulterström riskerar att gå till historien som den kommunikationsminister som — utan att göra något åt det — lät den svenska handelsflottan raderas ut. Detta är djupt beklagligt. Sjöfarten är till sin karaktär en mycket internationell verksamhet. I betydligt högre grad än för övriga branscher formas villkoren för sjöfarten på en internationell marknad. Möjligheterna att skapa särskilda svenska regler och pålagor är därför starkt begränsade. Vistår nu inför ett vägval i utvecklingen. Vi måste bestämma oss för om vi vill ha en svensk handelsflotta i framtiden. Mitt och centerpartiets svar på denna fråga är ett obetingat ja. De viktigaste skälen för detta ja är sysselsättningen, valutaintäkterna och beredskapsskälen. Det är framför allt tre åtgärder som behövs för att näringen skall få framtidstro igen, nämligen skattebefrielse för de ombordanställda, kraftigt reducerade socialförsäkringsavgifter och ändrade regler för användande av investeringsfonderna, så att de i ökad utsträckning kan utnyttjas för investeringar i fartyg. Det är inte subventioner i vanlig mening det handlar om utan en mycket bra affär för Sverige som nation. Det visar bl.a. Anna Wohlin-Anderssons tidigare räkneexempel. Genom dessa insatser kan vi bibehålla och även öka det svenska sjöfartsnettot. Enligt uppgifter som jag fått från redare finns det dessutom intresse i bl.a. Finland för att flagga om fartyg som i dag seglar under s.k. bekvämlighetsflagg till svensk flagg, om de åtgärder som jag tidigare nämnt genomförs i Sverige. T. ex. den svenska kustsjöfarten bedrivs i stor utsträckning av familjeföretag — med säte i bl.a. Skärhamn på Tjörn — som av tradition och övertygelse driver sina fartyg under svensk flagg, och man vill inget hellre än att kunna fortsätta på det sättet. Även de ombordanställda vill arbeta ombord på svenskflaggade fartyg. Snälla kommunikationsministern! Tvinga inte dessa företag att flagga ut sina fartyg! I kommunikationsministerns svar hänvisas till nya utredningar. Jag anser att problemen är tillräckligt utredda. Vad som nu behövs är konkreta förslag till åtgärder. Vid den sjöfartspolitiska dag som TCO arrangerade den 14 oktober och där för övrigt kommunikationsministern deltog i paneldiskussionen framgick det med all önskvärd tydlighet att det finns en majoritet i Sveriges riksdag som är villig att vidta nödvändiga åtgärder för sjöfarten. Jag skulle därför avslutningsvis vilja fråga kommunikationsministern varför han inte utnyttjar den möjligheten att skapa en mycket stor politisk majoritet för att rädda den svenska handelsflottan.

Herr talman! Som redan mer eller mindre medvetet sagts i debatten har den svenska sjöfartskrisen inte börjat nu — den har pågått under en tioårsperiod ungefär. Jag vill göra det påpekandet med anledning av att den ena företrädaren efter den andra för borgerliga partier nu står upp och beklagar den utveckling som skett. Jag ifrågasätter i och för sig inte uppriktigheten i det beklagandet, men det finns då anledning att påpeka att det stora raset för svensk sjöfart skedde under senare delen av 1970-talet, då vi hade borgerliga regeringar här i landet. Vem som var kommunikationsminister vid de olika tidpunkterna lämnar jag därhän — de byttes ju ganska ofta på den tiden. Men det var borgerligt regeringsansvar under de år då det verkligt stora sjöfartsraset i Sverige inträffade. Det var naturligtvis inte så lätt att möta de här svårigheterna då heller. Sjöfarten arbetar under konkurrensförhållanden som dess bättre inte är normala för näringslivet. Det har givits olika exempel på det — jag tycker att de siffror som man brukar anföra är talande nog: Om man jämför två likvärdiga båtar kan driftkostnaderna för det svenska fartyget ligga i storleksordningen 10 milj.kr., medan driftkostnaden för det bekvämlighetsflaggade fartyget kan ligga på ett par miljoner kronor. Det är klart att det inte är lätt för svensk sjöfart att hävda sig under sådana konkurrensförhållanden. Den frågeställning som uppstår är: Kan vi subventionera bort skillnaderna i konkurrensförutsättningar? Kan vi med statliga insatser och åtgärder, ekonomiska förmåner, osv. sudda ut dessa skillnader? Det är väl kring det som diskussionen har stått under den här tioårsperioden, då sjöfarten arbetat under dessa svåra villkor. Olika deltagare i den här diskussionen stöder olika förslag som framlagts, bl.a. av de sjöfackliga organisationerna. Låt oss ta TCO:s program som utgångspunkt! Det handlar om insatser i storleksordningen 500 milj.kr. om året. Jag har ännu inte hört hur företrädarna för de övriga partierna här tänker sig att täcka ett inkomstbortfall av den storleksordningen för staten. Jag har inte heller sett några konkreta förslag till hur man här i riksdagen tänker sig att ta konsekvenserna rent ekonomiskt av sin anslutning till dessa åtgärder. Man säger att regeringen har suttit med armarna i kors i den här frågan. Det har regeringen verkligen inte gjort. Det rederistöd som utgick under ett antal år men som dess värre inte lyckades förhindra den här utvecklingen tillkom ju på socialdemokratiskt initiativ i början av 1980-talet. Sammantaget har under den senaste tioårsperioden stödinsatser av olika slag i storleksordningen 1,5 miljarder kronor satts in. Men detta har alltså inte förmått att förhindra att sjöfarten under det starka internationella konkurrenstrycket har haft svåra motgångar under denna tid. Det betyder att om vi nu skall sätta in ytterligare åtgärder kan vi ha anledning att ganska noga fundera över vilka insatser som skall göras. Anna Wohlin-Andersson sade att jag inte hade förklarat att vi var beredda att vidta några generella åtgärder. På den TCO-konferens som har åberopats här sade jag, vilket jag också påminner om i interpellationssvaret, att vi just var beredda att diskutera den generella åtgärden att fatta ett specialbeslut om skatterna för de ombordanställda i fjärrfart. Jag tycker att det är en mycket långtgående åtgärd, att man för en kategori säger att den inte skall betala någon inkomstskatt alls. Det är såvitt jag förstår en ganska unik åtgärd på skatteområdet. Den var vi alltså beredda att diskutera. Men trots denna långtgående åtgärd förklarar branschens företrädare att den inte är tillräcklig för att svensk sjöfart långsiktigt kommer att överleva. Efter att för några veckor sedan ha fått detta svar är det väl inte så konstigt att regeringen säger att en ingående analys måste göras av hur långtgående åtgärder som egentligen fordras för att svensk sjöfart över huvud taget skall ha en chans att överleva. Om man inte ens kan konkurrera när de anställda blir helt befriade från statlig inkomstskatt, vilka förutsättningar skall då gälla för att man över huvud taget skall kunna konkurrera? En åtgärd som föreslås av t.ex. Hugo Bergdahl är att vi skall göra som man har gjort i Norge, nämligen införa ett öppet internationellt register. Jag skulle vilja skicka frågan vidare: Är det detta som också Anna Wohlin Andersson och Elving Andersson är ute efter? Är det detta som så att säga skulle bli den borgerliga sjöfartspolitiken, att man helt enkelt avbemannar de svenska fartygen? Detta är ju vad som kommer att ske med de norska fartygen. Då gäller ju inte mycket av det som man har talat varmt för i den här debatten —i varje fall inte för sjöfolkets del. Min konkreta fråga är alltså: Är det denna åtgärd som skulle bli aktuell ifall vi hade en majoritet i riksdagen där de borgerliga partierna fick bestämma?

Herr talman! Nej, kommunikationsministern, om man genomför dessa åtgärder, vilka vi i centern för övrigt pekade på redan i det öppna brev som vi tillställde statsrådet i våras, behöver man inte flagga ut de svenska fartygen till det norska öppna registret. Det har både Redareföreningen, Fartygsbefälsföreningen och Sjöfolksförburndet sagt. Kommunikationsministern säger att han för bara några veckor sedan fick veta att det skulle behövas ännu mera långtgående åtgärder än att ta bort skatten. Men oppositionen har ju faktiskt vetat om i ett par år nu, att det inte räcker med detta utan att det måste till fler åtgärder för att — för att använda ett i detta sammanhang otäckt ord — grundligt stötta under den svenska sjöfarten. Kommunikationsministern säger vidare att vi inte gjorde någonting när vi satt i regeringsställning. Men det var just precis vad vi gjorde. Det var den förre kommunikationsministern Claes Elmstedt som initierade och genomförde stödet till svenska rederier grundat på inbetald sjömansskatt. Det har från Redareföreningens sida flera gånger framförts att detta stöd var till en mycket stor hjälp. Ett förslag till ny sjömansbeskattning låg på skrivbordet den dag regeringsskiftet skedde, men det hamnade sedan i någon byrålåda, antar jag. Jag har nämligen inte sett till det sedan dess. Det nya stora hotet, det som gör hela den här diskussionen så aktuell, är det norska öppna registret. Om det registret säger LO: ”Tillkomsten av NIS innebär ett starkt hot mot den kvarvarande svenska handelsflottan, särskilt mot linjeoch närsjöfarten. Det norska registret kommer att innebära dels att svenska redare överför sina fartyg till det norska registret för att uppnå de kostnadsfördelar som detta medför, dels att NIS-registrerade fartyg konkurrerar ut det svenska tonnaget på pga de starka kostnadsfördelar dessa har.” Risken är alltså att vi på grund av detta nya öppna norska register förlorar även kustsjöfarten, och detta till Norge. Det betyder undergång för de små skärgårdssamhällena, som Elving Andersson varit inne på. Det betyder också att vi icke disponerar kustsjöfarten när det eventuellt blir kris eller avspärrning, eftersom Norge tillhör NATO. en har sagt att man måste göra någonting nu. Så här säger generaldirektören för sjöfartsverket Janérus: ”Den trista utvecklingen — eller snarare avvecklingen — av den svenska handelsflottan fortsätter. De flesta större fartygen är redan borta och utförsäljningen av tonnage har spritt sig till de mindre storleksklasserna. Sjöfartspolitiska åtgärder har vidtagits eller planeras i grannländerna för att motverka de egna handelsflottornas minskning. I Sverige har också utlovats en sjöfartspolitisk proposition. Ännu vet ingen hur den kommer att se ut. Ett vet vi dock. Utan betydande insatser kommer svenskt sjöfartskunnande och sjöfartskultur snart att vara historia.”

Herr talman! Vi har nu i snart sex år haft en socialdemokratisk regering, och ändå har kommunikationsministern mage att beskylla de borgerliga regeringarna för att de inte skulle ha gjort tillräckligt före 1982. Det borde vara helt klart även för kommunikationsministern att dessa problem har växt för varje månad under de senaste fyra fem åren. Utvecklingen har accelererat alltmer i felaktig riktning. Det har inte varit någon brist på löften från den socialdemokratiska regeringen. Detta gäller inte minst kommunikationsministrarna under de sex år som snart gått. Löften har man avgett vid många tillfällen. Jag vill peka på de löften som den nuvarande kommunikationsministern har avgett under det senaste året. De har gällt tidpunkten för propositionen och innehållet i den. Dessa frågor har diskuterats vid många tillfällen. Vi som är intresserade av sjöfartsnäringen och dess framtid hade faktiskt förväntat oss att vi skulle få en proposition före årets slut. Men det har vi ingen anledning att tro i dag. Man har lagt locket på. Utredning pågår. Kommunikationsministern ställer frågan bl.a. till mig: Vad vill ni från oppositionens sida göra i dessa frågor? Snälla kommunikationsministern, vi har en regering, och vi har med stort intresse och delvis efter lång väntan haft för oss att vi skulle få en proposition från regeringen. Jag vill tala om för kommunikationsministern att vi inom folkpartiet har en god beredskap att ta del av en kommande proposition. Vi är beredda att vid det tillfället redovisa våra krav och målsättningar på detta område. Om man innehar regeringsmakten har man hela utredningsväsendet i sin hand. Det finns ett flertal intressanta förslag. Jag har pekat på Norgeförslaget och TCO:s förslag. Man tycker att det borde ha hänt någonting på detta område. Jag har med detta icke, herr kommunikationsminister, sagt att exemplet med Norge är det vi skall acceptera till alla delar. Men jag tycker att det är en bra grund att fundera och jobba vidare på. Än en gång, kommunikationsministern, när kan vi räkna med att få en proposition gällande näringsfrågorna på detta område, dvs. sjöfartsnäringen?

Herr talman! Jag tycker att det är beklämmande att lyssna på Sven Hulterströms inlägg där han ägnar sig åt grälsjuka tillbakablickar o.d. i stället för att försöka ta upp konstruktiva framtidsdiskussioner. Regeringen står ju fullständigt tomhänt när det gäller sjöfartspolitiken. Vore det inte bättre att försöka föra en konstruktiv framtidsdiskussion i stället för att göra den typ av inlägg som kommunikationsministern ägnar sig åt? Kommunikationsministern frågar hur vi vill finansiera de insatser som skulle belöpa sig till mellan 400 och 500 milj.kr. Som jag sade i mitt förra inlägg handlar det här inte om regelrätta subventioner, utan det är fråga om en ur statsfinansiella synpunkter bra affär. Man måste ibland ge ut litet pengar för att få in pengar. Vi har i dag ett sjöfartsnetto som drar in kapital till Sverige i storleksordningen drygt 7 miljarder kronor. Det intressanta skulle kanske vara att fråga hur regeringen vill kompensera bortfallet av ett sådant sjöfartsnetto, för den händelse att vi inte vidtar sådana åtgärder att vi kan bibehålla den svenska handelsflottan. Det skulle ju bli västentligt dyrare på sikt. Har ni alltså någon beredskap för att finansiera det bortfallet? Vidare frågar Sven Hulterström hur vi från centerns sida ser på ett öppet internationellt register, av den typ som man har i Norge, och det har Anna Wohlin-Andersson tidigare svarat på. Låt mig bara instämma med henne och säga att enligt de redovisningar som vi har fått från redare och andra inom näringen verksamma behöver man inte vidta den typen av åtgärder. De förslag som vi liksom också TCO, Redareföreningen, sjöfartsorganisationerna osv. har ställt oss bakom är tillräckliga för att man skall kunna klara sig i konkurrensen med bl.a. det öppna registret. I avslutningsrundan av denna debatt borde kommunikationsministern kunna ge ett konkret besked på frågan om han vill eller inte vill ha en svensk handelsflotta även i framtiden.

Herr talman! Jag tror att vi alla som deltar i denna diskussion vill ha en svensk handelsflotta, men vad frågan gäller är till vilket pris man kan upprätthålla en sådan handelsflotta. Det är ju inte alldeles oväsentligt, och även den frågan måste övervägas. Vi har inte lyckats upprätthålla handelsflottan i den storleksordning som den hade för tio år sedan, trots att priset för att motverka den utveckling som ägt rum varit ganska högt. Att jag talat om att det största raset i handelsflottan inträffade under slutet av 70-talet, medan vi ännu hade borgerliga regeringar, beror inte, Elving Andersson, på att jag vill vara särskilt grälsjuk. Jag tyckte att ett sådant påpekande var motiverat för det första därför att man framställde det som om det var något som hade inträffat under de senaste åren, för det andra därför att jag vill framhålla att problemen inte är så lättlösta att man bara genom beslut på några få punkter skulle kunna åstadkomma radikalt andra konkurrensförutsättningar för den svenska handelsflottan. Elving Andersson frågade om sjöfartsnettot. Det är naturligtvis betydelsefullt ur allmän ekonomisk synpunkt, men man kan inte sätta likhetstecken mellan storleken på sjöfartsnettot och storleken på den svenska handelsflottan — vi har ett sjöfartsnetto som härrör sig även från fartyg som inte seglar under svensk flagg. Jag medger att förhållandena härvidlag kan utgöra ett motiv för att man i någon form skall stödja den svenska sjöfarten, men vi kan inte utan vidare sätta likhetstecken mellan sjöfartsnettots och den svenska sjöfartens storlek. Jag försöker inte heller, Hugo Bergdahl, att skylla på de borgerliga regeringarna när jag talar om dessa problem, utan jag har valt mina exempel för att visa att frågorna inte är lättlösta. Vi har deklarerat att vi är beredda till ganska långtgående åtgärder. En total skattebefrielse är utan tvivel en mycket långtgående åtgärd. Nu säger man från branschens sida att förutsättningarna är så besvärliga att det inte räcker ens med den åtgärden. Man vill också bli befriad från socialavgifterna. Där vill jag påpeka för Anna Wohlin-Andersson att den avgiftsbefrielse som centern tidigare uttalade sig för gällde ju en tioprocentig reduktion av avgifterna. Vad branschen nu begär är att den skall bli praktiskt taget helt befriad från socialavgifter och det är något helt annat. Som jag uppfattar det räcker inte heller de förslag till åtgärder som centern framfört till mig i motioner och skrivelser. Svaret är att även de åtgärderna är otillräckliga, vilket kanske kan föranleda en och annan tankeställare på detta område. Varför har det då inte kommit någon proposition? Ja, vi förberedde en sådan, men sedan kom det norska beslutet, och det ändrade i väsentliga avseenden — det tycks ändå alla vara överens om — förutsättningarna också för den svenska sjöfarten och de åtgärder som var nödvändiga för att upprätthålla en svensk sjöfart. Vi kan inte utan vidare avskaffa de sociala avgifterna för dem som är anställda i den svenska handelsflottan. Jag kan inte omedelbart se vilka andra grupper som på goda grunder skulle kunna påstå att också de bör bli befriade från de sociala avgifterna. Det är därför inte för mycket begärt att man i denna situation sätter sig ner och gör en skyndsam genomgång och analys av vilka åtgärder som fordras, om vi skall kunna upprätthålla en svensk handelsflotta på rimlig nivå. Åtgärderna måste naturligtvis bedömas mot bakgrund av att vi av beredskapsskäl, sjöfartsnettots betydelse och handelsoch kanske också transportpolitiska skäl behöver en svensk sjöfart. Jag kan inte se att problemet är så lättlöst att det bara handlar om att sätta upp ett antal punkter och fatta beslut om dem till en kostnad i storleksordningen en halv miljard om året.

Herr talman! Det är tydligen så att kommunikationsministern tycker att 400-500 milj.kr. är alldeles för mycket pengar att lägga ut för att rädda den svenska handelsflottan. Låt oss vända på hela resonemanget och tänka på vad som händer om vi inte räddar denna flotta. För det första: Försvarsbeslutet som socialdemokraterna och folkpartiet fattade tillsammans kan inte vara giltigt. Vi räknar med en utökad krisimport; det finns inte ens i dag tillräckligt många fartyg och det blir ännu färre om vi inte ger det här stödet som vi talar om. För det andra: Om vi över huvud taget inte har någon svensk handelsflotta kommer de utländska befraktarna att höja sina priser. Priserna kommer att pressas upp till nackdel för den svenska industrin. För det tredje: Vi kommer antagligen att förlora Göteborgs hamn för transocean linjetrafik. Detta innebär att den svenska industrin kommer att frakta sina varor ner till Rotterdam eller Hamburg, vilket väsentligt kommer att fördyra för industrin. En fråga som kommunikationsministern inte har varit inne på är varför investeringsfonderna inte kan släppas fria så att industrin kan satsa på att bygga om eller skaffa nytt tonnage. Fartygsbefälsföreningen säger här att kusttonnaget till stor del är gammalt och förslitet och bortfall av dessa fartyg är en del av realiteterna. Detta kan väl i alla fall inte kosta regeringen så mycket pengar så att det är något att tala om? Jag håller med om att de 10 96 vi talat om från början inte räcker. I dag betalar sjöfartsnäringen 526 milj.kr. i sociala avgifter, av det betalar färjerederierna 213 milj.kr. och då är det 313 milj.kr. kvar. Eftersom båda parterna fortfarande anser att man skall betala ATP och folkpension kan man säga att det skulle kosta ca 200 milj.kr. att sänka de sociala avgifterna. Detta plus 165 milj.kr. för sjömansskatten — jag räknar bort färjorna — plus vad isbrytningen kostar blir, som Elving Andersson sade, ca 420 milj.kr. som det skulle kosta att rädda den svenska handelsflottan och att få in de pengar som vi här talat om. Jag kan hålla med om att fartyg under främmande flagg som ägs av svenskar ”seglar in” en del pengar. Men hur länge gör de det? Det kommer att bli betydligt intressantare att flagga ut det norska fartygsregistret. Industrin i Norge kommer inte att känna detta inre motstånd. Vi kommer att förlora våra fartyg till Norge, och vid en eventuell avspärrning kommer dessa att gå till NATO.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen — som det uttrycks i interpellationen — är beredd att med hänsyn till den ojämna fördelningen i samhället i avtalsrörelsen tillåta kraftfulla löneökningar till de lågavlönade. Lars-Ove Hagberg har vidare frågat om regeringen är beredd att börja en omfördelning till arbetarnas förmån, så att resurser omfördelas från spekulation till hederligt arbete, konsumtion och produktion. I början av 1980-talet befann sig Sverige i en djup ekonomisk kris. Den ekonomiska tillväxten hade stannat av, och underskotten i bytesbalansen och statsbudgeten hade vuxit dramatiskt. Samtidigt var inflationen hög, och arbetslösheten ökade snabbt. Spekulationsekonomin tog fart med en förskjutning från investeringar i ökad produktion till placeringar i fastigheter och värdepapper. De breda grupperna av arbetstagare fick bära en tung börda av krisen. En vanlig löntagare förlorade en månadslön i real köpkraft. Arbetslösheten drabbade i första hand de svaga på arbetsmarknaden. Inflationen innebar en drastisk omfördelning från vanliga löntagare till de välbeställda med förmögenheter i fastigheter och andra tillgångar. Sedan dess har den ekonomiska utvecklingen fått en dramatisk vändning. Vi har upprättat balans i ekonomin, sysselsättningen har ökat, och arbetslösheten har pressats ned. I år räknar vi med en arbetslöshet om 2 96. Samtidigt har den negativa trenden för reallöneutvecklingen vänt. För de båda åren 1986 och 1987 kommer reallönerna att öka med över 6 20. Det är den största reallöneökningen på över ett decennium. Utvecklingen innebär att vi har lyckats sanera ekonomin utan att som många andra industriländer tillämpa en ensidig åtstramning med kraftigt ökande arbetslöshet som följd. Investeringarna har ökat kraftigt. Mellan åren 1982 och 1985 ökade bruttoinvesteringarna med 13 96 och näringslivets investeringar med hela 21 70. En viss försvagning av investeringskonjunkturen inträffade 1986, främst till följd av en tillfällig nedgång i industrins maskininvesteringar och en svacka i bostadsbyggandet. I år räknar vi med att investeringarna ökar med över 4 I. Regeringen har också vidtagit en rad fördelningspolitiska åtgärder. Löntagarfonder har införts, pensionerna har förstärkts, barnfamiljerna har fått ett kraftigt ökat stöd, sjukersättningen har reformerats, etc. Samtidigt har avdragsrätten begränsats, försäkringsbolagen har beskattats, omsättningsskatt på aktier har införts, och en särskild skatt på värdepapper har aviserats. Jag vill mot denna bakgrund hävda att den förda politiken har varit särskilt gynnsam för de breda löntagargrupperna och de svaga i samhället. Vi måste samtidigt konstatera att lönerna fortsätter att öka i snabbare takt än i våra konkurrentländer. Fortsätter denna utveckling finns det risk för att vi åter hamnar i en stagnerande ekonomi med ökad arbetslöshet som följd. Det är därför som regeringen menar att löneökningstakten behöver begränsas till i nivå med den i våra viktigaste konkurrentländer. Det är den enda väg som leder till en fortsatt balanserad ekonomi med hög sysselsättning och god reallöneutveckling. Motsvarande uppfattning finns utförligt dokumenterad i dens.k. FOS-rapporten, som lagts fram av de tre utredningscheferna på LO, TCO och SAF. Jag vill därför konstatera att de utgångspunkter Lars-Ove Hagberg har för sina frågor inte stämmer med verkligheten. Mitt svar på frågorna är därför att regeringen även framöver är beredd föra en politik som bidrar till ekonomisk balans, god sysselsättning och en rättvis fördelning av produktionsresultatet. Det innebär ett främjande av hederligt arbete, god konsumtionsutveckling och stigande produktion samtidigt som spekulativa inslag i ekonomin motverkas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Johansson för svaret på mina frågor och konstaterar att vi får diskutera verklighetsuppfattningen i fortsättningen. Att vi har delade meningar är en sak. Björn Rosengren hörde jag vid middagens TT-sändning säga att regeringen hade en felaktig verklighetsbild. Så det finns väl anledning till fortsatt diskussion därvidlag. Mina frågor gällde om låglönesatsning skulle kunna tillåtas i socialdemokratins Sverige. Det blev efter en del omskrivningar nej. Likaså finns det ingen anledning till omfördelning. Det är bra som det är, vi har lyckats, säger statsrådet Johansson. Mina frågor stämmer enligt statsrådet inte med verkligheten.

Då utbreder sig ett kraftigt missnöje över utvecklingen, främst hos industriarbetare och dem som arbetar inom vård, omsorg och service. De tillhör nog den stora majoritet av svenska folket som inte känner igen talet om att det går så bra för Sverige i dag. Att det inte går bra för Sverige i dag kan man se på många områden. Man kan tat.ex. förädlingsvärdet och omfördelningen som sedan 1979 fram till 1986 varit till kapitalets förmån och ökat kraftigt, med 10,7 procentenheter. Det visar litet av den omfördelning som har skett till kapitalets förmån och från lönearbetarna. Man kan också se på produktivitetsutvecklingen. Verkligheten för de vanliga arbetarna måste kunna utläsas i det som har skett. På 1980-talet har vi haft en kraftig produktivitetsstegring. Samtidigt har lönerna inte alls hängt med. Landsorganisationen säger för sin del att en LO-arbetare, en vanlig industriarbetare, tjänade i 1986 års penningvärde i genomsnitt 116 600 kr., medan han i verkligheten tjänade 109 800 kr., alltså en reallönesänkning på 5,8 20. Han har egentligen fått sin inkomst minskad, samtidigt som han inte fått någon större del av produktivitetsutvecklingen. Naturligtvis känns det här hos de vanliga människorna. Det finns många sätt att räkna reallöner. Statsrådet Johansson och jag hade en diskussion i våras om KPI. Det visade sig att genomsnittet för industriarbetarna var 7,5 90 för 1986. Med hänsyn tagen till en genomsnittlig inflation på 4,2 76 och skatteeffekter blev det inte mer kvar än kanske 1,5 90, högst 2 20. Ligger tyngdpunkten i konsumtionen på livsmedel och hyra, blir det knappast någonting alls kvar. Denna verklighet är bakom de många protester inför årets avtalsrörelse som ofta har riktat sig mot regeringen. Varför händer just det här? SAF har nu sagt 3 2, vilket i verkligheten är 0, kanske t.o.m. minus. Regeringen kommer i dag med någon form av paket, det vet vi. Vi diskuterar frågan nu, kanske timmen innan paketet skall presenteras. Statsrådet Johansson vet vad det innehåller. Men siare har sagt att det blir ett lönetak på den statliga sektorn. 4 96 har det talats om, vilket är mycket troligt. Därmed har vi alltså bud på 3 90 från SAF och 4 96 från regeringen. Inflationen för 1988 har beräknats bli högre än nu. Samtidigt satsar man på de väletablerade i samhället, nyckelpersonerna och annat. Men min fråga gällde just de lågavlönade. Marjasin uttryckte det på en kongress för inte alltför länge sedan så här: De högavlönade är för lågt avlönade i det här samhället, och de lågavlönade är för högt avlönade. Därför kan jag inte förstå annat än att det inte finns något utrymme för låglönesatsningar, någon form av rättvisa eller jämlikhet, inte ens i regeringens sätt att hantera lönepolitiken och det här med lönetak. Det finns inte heller någon plats för omfördelning, för hur skall man kunna få plats för omfördelning med ett tak på 4 96? Man kan inte heller berömma sig av några extra stora insatser mot spekulationen i samhället. Börsens nedgång har ju regeringen inte haft så mycket att göra med. Om man ser frågan utifrån de här utgångspunkterna, frågar man sig om den stabiliseringspolitik som regeringen berömmer sig av måste medföra att vi inte kan bedriva någon rättviseeller jämlikhetspolitik, så att de lågavlönade får den uppvärdering som de så väl behöver.

Herr talman! Vi har nu den 9 november. Jag kan kanske förstå att Lars-Ove Hagberg när han för en tid sedan ställde sin fråga såg på situationen litet annorlunda. Vi har länge fått höra vilka enorma vinster som skapats genom börsen och att detta inneburit en kraftig omfördelning till förmån för dem som har aktier jämfört med löntagarna. Den debatten har varit litet egendomlig, eftersom den har förutsatt att en som jag tycker konstlat uppdriven kurs skulle vara bestående. Nu har på de tre veckor sedan Lars-Ove Hagberg ställde sin interpellation aktieägarna förlorat en tredjedel av sin förmögenhet, dvs. 200 miljarder. Det är inte några verkliga förluster — på samma sätt som de s.k. vinsterna inte var några verkliga vinster. Jag tror att det är nyttigt att på det sättet få en illustration av att det inte är den här typen av spekulativa inslag i ekonomin som är det grundläggande för löntagarnas reala standard. Grundläggande för denna standard är i stället: 2. huruvida vi kan ha en ekonomi som fungerar så att den ger utrymme för reallöner samt 3. om vi kan ha en ekonomi i den offentliga sektorn som kan garantera en fortsatt välfärdsutveckling och att välfärdssystemet fungerar. Detta är de stora vinsterna under de år som socialdemokraterna har regerat. Det är inte så som Lars-Ove Hagberg menade, att vi inte kommer att vidta några åtgärder för en fortsatt omfördelning. Det finns alltid risker och tendenser till en ojämn fördelning i ekonomin som vi måste sätta in åtgärder mot. Jag har i interpellationssvaret redovisat ett antal åtgärder, och i de förslag som regeringen lägger fram i eftermiddag återfinns en redovisning av ytterligare sådana åtgärder som redan är aviserade. Detta är det grundläggande, som det vore intressant att någon gång få en diskussion om: För de stora löntagargrupperna, för arbetare och tjänstemän i det här landet, är det just frågan om att få en ekonomi som garanterar en reallöneutveckling, dvs. att vi kan få lönestegringar som också har ett reellt innehåll för den enskilde. Då tycker jag det är felaktigt av Lars-Ove Hagberg att låtsas som om vi inte skulle ha haft en sådan utveckling under de senaste två åren. Någon gång kan man också få glädja sig, och de två år som vi nu snart har bakom oss är de bästa som de svenska löntagarna har kunnat notera på mycket lång tid. Det har i första hand berott på att vi har fått ned priser och inflation och därigenom kunnat få ett realt innehåll i de lönestegringar som ägt rum. Lars-Ove Hagberg säger att lönerna inte har hängt med produktivitetsutvecklingen. Ja, det är sant att vi under delar av denna period var tvungna att ge investeringar förtur och att sanera de svenska underskotten i relationerna med utlandet. Det har varit nödvändigt, och det har också visat sig att det har varit riktigt. Det skulle annars inte ha blivit en så gynnsam utveckling av sysselsättningen som den vi har haft. Löntagarna har emellertid också under de senare åren kunnat notera att det har varit en gynnsam utveckling. Man har inte bara kunnat ta i anspråk den produktivitetsutveckling som har varit i ekonomin, utan t.o.m. mer än så. Produktivitetsutvecklingen i den svenska ekonomin har nämligen inte varit så stor att den har kunnat täcka in den konsumtionsökning på ca 8 96, som vi nog får notera för dessa två år. Som jag påpekade är en del av de utgångspunkter Lars-Ove Hagberg har i sin interpellation inte riktiga. Diskussionen blir då kanske också litet konstlad. Om jag sedan något skall beröra den statliga lönepolitiken, tycker jag att interpellationen också saknar den självklara utgångspunkten, nämligen att det inte är regeringen som avtalar om lönerna i det här landet. Det gör arbetstagarorganisationerna i förhandlingar med arbetsgivarna. Det skulle därför bli litet egendomligt om jag skulle stå och diskutera i vilken utsträckning vi kommer att kunna se låglönesatsningar i det avtal som skall komma under 1988 eller under kommande år. Det är ingenting som regeringen kan bestämma över. De utgångspunkter som regeringen och staten har för avtalsförhandlingar baseras emellertid på de principer för lönepolitiken som har fastställts av riksdagen i den principproposition som lades fram 1985.

Herr talman! Vi är helt överens om att spekulationen eller haussen på börsen inte är något som vi kan omfördela rakt över. Däremot är det helt klart att den spekulation som finns på börsen, i fastigheter och i övrigt, rör pengar som dras undan från investeringar och hederligt arbete. Den likviditet som storföretagen har dragit på sig och som använts på finansmarknaden är också ett tecken på att pengar i alltför liten grad använts för vettig arbetarkonsumtion och för investeringar, även om regeringen kan säga att investeringarna har gått upp en eller annan procent. För Sveriges framtid kan vi ändå konstatera att vi har för låga industriinvesteringar, om vi framöver vill ha ett näringsliv i detta land som ger arbete åt alla. Vi har stora regioner som skulle behöva stora investeringar. Jag håller med om att det faktiskt i första hand handlar om företagens vinster. Det handlar om kampen om fördelningsvärdet. Det har gått bakåt för de lägst avlönade. Poängen med min interpellation är frågan om regeringen tillåter en rättvis och jämlik avtalsrörelse. Alla siare säger t.o.m. redan nu att vi skall satsa på nyckelpersoner. Vad händer då framöver? Jo, det blir återigen de lågavlönade inom industri, vård, omsorg och service som får ta stryk. De får räkna sina nominella löneökningar, titta på skatten och se på den stora inflationen i förhållande till de nominella löneökningarna. De kan återigen räkna ut ett nollresultat. Det finns visserligen en köprusch någonstans, men de lågavlönade har inte fått del av den. Den är också till viss del frambringad av denna spekulation och börsyra under vilken pengarna har omvandlats. Poängen i resonemanget blir då att SAF och regeringen har utnämnt lönerna, och framför allt de lågavlönades löner, till boven i dramat när det gäller internationell konkurrenskraft. Skall Sverige tävla om att ha den rika världens lägsta industriarbetarlöner? Det handlar ju nästan om det. Om vi har de lägsta lönerna får vi sälja mest. Måste vi hålla tillbaka lönerna för de lägst avlönade för att kunna bekämpa arbetslöshet, ha en ekonomi i balans och ha den offentliga sektorns ekonomi i balans? Den fråga som de arbetande enkelt ställer sig är följande: Finns det inget utrymme för oss i samhället? De som kan glädjas är inte de arbetande människorna. De har inte fått den del av produktiviteten som de borde ha fått. Då menar jag att klyftorna i samhället har ökat. Erkänner inte regeringen detta, eller ser den inte detta, då har den, som Björn Rosengren sade, inte en riktig verklighetsbild.

Herr talman! Det är inte alls riktigt som Lars-Ove Hagberg säger, att man på något håll skulle ha utsett lönerna till bovar i dramat. Jag tror att man överallt på den svenska arbetsmarknaden och i de fackliga organisationerna nu har sett att det inte är de stora löneökningarna i siffror räknat som ger några inkomstförbättringar utan att det är löneökningar med ett realt innehåll i som ger inkomstförbättringar. Vi hade större löneökningar i slutet av 70-talet och början av 80-talet, men ändå hade vi en sänkt standard år för år. Det bör vi ha lärt oss någonting av. Det tror jag är det hoppingivande inför en eljest, som det verkar, mycket komplicerad avtalsrörelse. Lars-Ove Hagberg sade att man på en del håll menar att nyckelpersonerna är de som bör få de stora löneökningarna. Jag vill verkligen inte gå till försvar av alla uttalanden som görs i avtalsrörelser i olika former, men enligt mitt sätt att se är kanske nyckelpersonerna i den svenska ekonomin i hög grad knutna till områdena vård, omsorg och liknande och att det också kommer att spela en roll i avtalsrörelserna framöver. Vi har på de områdena stora brister när det gäller försörjning med personal liksom på stora delar av det statliga området. Det måste också påverka lönepolitiken på resp. område. Sedan gör Lars-Ove Hagberg det alldeles för enkelt för sig, om han menar att köpruschen, dvs. den konsumtionsökning som vi har haft, skulle hänga samman bara med någon sorts spekulation. I hög grad påverkas alla vi konsumenter både av vad vi får behålla av vår lön efter prisökningarna och av vilken optimism vi känner inför framtiden. Vi får väl ta det som ett uttryck för att vi är mer optimistiska och att läget är bättre, när vi nu ibland har kostat på oss — det gäller konsumenterna mer i allmänhet och även löntagarna mer i allmänhet — att låna pengar till en del av vår konsumtion de senaste åren. Låt mig klara ut ytterligare en liten sak med Lars-Ove Hagberg. Han säger att spekulation i fastigheter m.m. har dragit undan stora pengar från investeringar, konsumtion och hederligt arbete. Det är en slutsats som inte är riktig i den meningen att pengarna ju inte försvinner därför att man spekulerar med dem. Vi kan inte leva på några andra pengar än dem som motsvarar vad vi producerar. Sedan är det en del av den likviditet som Lars-Ove Hagberg nämnde, som snurrar runt i ekonomin och som kan vålla bekymmer i många hänseenden. En del av dessa pengar är sådana som staten harlånat upp genom att man från statens sida för ett antal år sedan kom ini en okontrollerad lånekarusell. Det som är likviditet från företagens sida är samtidigt en skuld bl.a. från statens sida till företagen. Det försöker vi nu rätta till genom att föra en budgetpolitik som är vettig och riktig. Sedan är det en intressant sak som jag skulle vilja ta upp ytterligare med Lars-Ove Hagberg. Han säger att det är de låga industriinvesteringarna som är problemet. Ja, det har vi vetat mycket länge, och jag är glad att vi fått Lars-Ove Hagbergs accept på det nu. Men då kan man inte samtidigt säga att det har varit felaktigt och grovt bekymmersamt för löntagarna att företagens vinster fick gå upp under en period. Ett problem var ju just att företagen hade alldeles för liten likviditet — eller skall vi säga ekonomiskt självförtroende — för att våga göra några investeringar, och när vi sedan har fått en annan fördelning mellan konsumtion och investeringar så har det bl.a. berott på att företagens vinster har ökat när de har kunnat konkurrera bättre, framför allt exportföretagen. Om vi då skulle gå tillbaka till en situation där företagen inte hade dessa överskott, bl.a. från en god kompetens och säljförmåga på utlandsmarknaderna, skulle Lars-Ove Hagberg få se att industriinvesteringarna inte heller skulle stå sig så bra som de gör eller öka i den takt som de har gjort. Herr talman! Jag är glad att Lars-Ove Hagberg i sin diskussion alltså själv visar på att det finns ett samband mellan viktiga utvecklingslinjer i den svenska ekonomin, t.ex. i vad gäller industriinvesteringarna, och den politik som Sverige har fört och att vi åtminstone kunnat komma överens på den punkten.

Herr talman! Ja, visst kan vi komma överens på den punkten. Men problemet är att företagen har skapat sig vinster, eller likvida medel, som man säger, genom att lönarbetarna har avstått från löneökningar. Det var ju det motivet som deras fackliga organisationer, regeringen, de borgerliga partierna och SAF framförde. Man sade: Vi skall ha pengar till investeringar. Penningmängden är stor, men man har inte investerat. Från vpk:s sida har vi år efter år krävt: Dra in av de likvida medlen och gör investeringsplaner i samhällets regi. Så det är egentligen ingenting nytt. När man säger att kostnaderna för företagen måste öka i samma grad som löneökningarna, betyder det att vi aldrig kan göra någon omfördelning utan bara fördelningar av produktivitetsutvecklingen, precis som det har varit förut. Men vad lönarbetarna kräver är omfördelning. De kräver i dag en mycket större del av produktivitetsutvecklingen och redan avstådda löneökningar. Det är ju det som är resultatet, när vi nu har fått många lågavlönade som när klyftorna ökar i samhället reellt får ett behov av att konsumera på ett helt annat sätt. Det är inte så enkelt att man bara kan säga att vi skall stå kvar på 1979 eller 1980 års nivå, utan kraven på konsumtion för att leva ökar även för den lågavlönade och ställer honom eller henne i en mycket utsatt position. 3-4 90 som lönetak för nästkommande år är ju en katastrof i omfördelningshänseende! När jag under sommaren arbetade på min ordinarie arbetsplats fick jag veta hur man ställde om sina lån. En av mina arbetskompisar fick erbjudande att omsätta sitt lån i huset på 260 000 kr. till 300 000 kr. för samma kostnad för att kunna köpa sig en båt eller en bil. Han sade: Varför skall jag göra det, jag som knappt klarar mig för dagen? De andra omkring honom lurades däremot till detta, och det får de lida för sedan. Denna konstlade konsumtion får de som lågavlönade dyrt betala — men det är den politik som förs i dag. Realt har de inte fått det bättre, säger de här människorna, och det måste väl mana till eftertanke för en regering som ändå ibland säger sig vilja företräda rättvisa och jämlikhet. En sak förstår jag inte: den statliga personalpolitik som riksdagen har antagit, med inriktningen mot s.k. nyckelpersoner. I stort sett bestämmer det privata näringslivet vilka de skall vara — det är också en poäng — och dessa nyckelpersoner skall ha bättre betalt i Stockholmsregionen, enligt den statliga arbetsgivarens förhandsbesked. Nog ser det illa ut för den lågavlönade i dagens samhälle och inför avtalsrörelsen!

Herr talman! Som jag sade har 1986/87 varit ett riktigt bra år för löntagarna. Jag tycker att också Lars-Ove Hagberg har anledning att notera det, mot bakgrund av de interpellationer och frågor som han tidigare har framställt. Jag vill ytterligare understryka att orsaken inte är att vi har drivit upp löneökningstalen jämfört med tidigare siffror, utan orsaken är att vi har fått ned priserna. Därmed har det blivit ett realt innehåll när det gäller löntagarna. Det är viktigt att alla som har en ansvarsfull position i vårt samhälle klargör dessa förhållanden. Sedan till det här med lån. När jag är ute och talar tar jag åtminstone några gånger varje vecka upp just temat att vi inte kan leva på lån. Det kan inte nationen göra och det kan inte heller hushållen göra. Däremot tror jag att det sätt på vilket avregleringen av kreditmarknaden utförts har varit riktigt och fördelningspolitiskt motiverat. Även ett vanligt arbetarhushåll kan ju ha behov av att låna pengar till en bil eller ett fastighetsköp. Då skall man inte tvingas till mycket höga kostnader för sina lån på grund av en kreditreglering som gynnar dem som känner bankkamreren. Därför tror jag att vi får acceptera en möjlighet att låna som ibland innebär att det går litet vilt till — dvs. att det finns personer som tar större lån än de borde göra med hänsyn till inkomsten. I stort sett tror jag att detta är en övergående historia och att det är någonting som sammanhänger med att det är en ny situation. När det gäller företagens vinster säger Lars-Ove Hagberg: Ja, men företagen har ju inte investerat något. Om Lars-Ove Hagberg studerar de uppgifter som finns tillgängliga och som är de enda som man har anledning att betrakta, finner han att just industrins investeringar har ökat mycket kraftigt från 1982 och framåt. Det rör sig om ca 40 26. Vi kan alltså inte säga någonting annat än att vi har haft en utveckling som gynnat just investeringar — och därmed även sysselsättningen och en produktionsökning som framöver ger ett realt innehåll när det gäller löntagarna. Det är väldigt viktigt att komma ihåg detta. Sedan skulle jag vilja säga följande beträffande 1988. Jag tycker att det kunde finnas anledning att notera att man kanske inte skall dra alltför stora växlar i fråga om 1988 och 1988 års produktivitetsökningar. Vi befinner oss i en situation som är ganska så bekymmersam — om vi i ett internationellt perspektiv ser till vad som kan inträffa i händelse av en ekonomisk kris i vår omvärld.

Herr talman! Bengt Westerberg har bl.a. med hänvisning till folkrörelseutredningen, frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag som försvårar dels för föreningar att medverka i barnomsorgen, dels för kommuner att anlita företag inom äldreomsorg och handikappomsorg. Den 16 oktober i år besvarade jag här i kammaren en fråga i samma ämne. Jag sade då att folkrörelseutredningens betänkande är ute på remiss och att regeringen först efter denna remissomgång kommer att ta ställning till förslagen. Remisstiden har ännu inte gått ut, så frågan befinner sig i och för sig i samma läge som vid förra svarstillfället. Jag vill dock ta tillfället i akt att göra några förtydliganden. I regeringens förnyelsepolitik för den offentliga sektorn ingår att öka medborgarnas möjligheter att välja alternativa former av vård och omsorg. Regeringen vill öka valfriheten dels inom den offentliga sektorn, dels inom folkrörelser, föreningar och kooperativ genom en vidgad verksamhet. En självklar utgångspunkt är att valfrihet skall tillkomma alla medborgare på lika villkor. Frågan om privat eller kommunalt bedriven verksamhet har minst tre viktiga aspekter: En första fråga är om privat verksamhet inom socialtjänstens område är förenlig med gällande lagregler. En andra fråga är vilka lagliga möjligheter kommunerna faktiskt har att överlämna vissa uppgifter till enskilda. En tredje fråga är till vilka verksamheter statsbidrag skall utgå. Jag vill först stryka under att det inte finns några lagliga hinder för enskilda att starta och driva privat verksamhet inom det socialpolitiska området. Sådan verksamhet förekommer också redan i dag. Det gäller privatpraktiserande läkare, tandläkare och sjukgymnaster, m.fl. De regler för verksamheten som finns avser i första hand tillståndsgivning och tillsyn från samhällets sida. Att tillsyn behövs har inte minst debatten om Livets ord visat. Jag vill samtidigt framhålla att rättsläget är oklart när det gäller kommunernas möjligheter att inom ramen för socialtjänstlagen överlämna uppgifter till enskilda. Folkrörelseutredningen har påtalat att det här finns en ”gråzon”. Jag anser därför att det finns all anledning att klarlägga rättsläget och det oavsett olika partipolitiska ställningstaganden i fråga om privat eller offentlig verksamhet. barnomsorgsformer i föreningsregi. Däremot utgår inte statsbidrag till barnomsorg som drivs med uppenbart vinstsyfte. Mitt svar på Bengt Westerbergs första fråga är att regeringen är positiv till att ideella föreningar och föräldrakooperativ engagerar sig inom barnomsorgen. Regeringen har således inte några planer på att försvåra för dessa typer av föreningar att medverka i barnomsorgen. Mitt svar på Bengt Westerbergs andra fråga är att regeringen inte heller har några aktuella planer på att förändra de nuvarande reglerna i syfte att försvåra enskildas medverkan inom omsorgen om äldre och handikappade.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på mina frågor. Dess värre måste jag konstatera att svaret är något motsägelsefullt. Å ena sidan säger Bo Holmberg att regeringen kommer att ta ställning till folkrörelseutredningens förslag först efter remissbehandlingen. Å andra sidan säger civilministern att regeringen inte har några planer på att försvåra för ideella föreningar och föräldrakooperativ inom barnomsorgen eller försvåra enskildas medverkan inom omsorgen om äldre och handikappade. Nu ställde jag mina frågor mot bakgrund av att folkrörelseutredningen ju faktiskt föreslår åtgärder som skulle försvåra för de nämnda alternativen. Jag måste därför be Bo Holmberg om ett förtydligande. Innebär svaret att regeringen redan har bestämt sig för att inte genomföra folkrörelseutredningens förslag på de punkter jag har berört, eller innebär det bara att regeringen inte kommer att lägga något förslag förrän betänkandet remissbehandlats? Om beskedet är att utredningens förslag inte skall genomföras, är det ett glädjande besked. Om beskedet är att regeringen ännu inte bestämt sig, har civilministerns svar inte bidragit till att skingra den oro som många socialt engagerade människor i ideella föreningar och olika företag i dag känner. Jag citerade i riksdagens allmänpolitiska debatt nyligen ur ett brev som ett par förskollärare i Malmö har skickat till mig. De driver ett av de 70 daghem som hotas av folkrörelseutredningens förslag, och de skrev till mig för att lufta sin oro: ”Som Lyckan” — det är namnet på dagiset — ”drivs i dag sitter vi i styrelsen och har full insyn i verksamheten. I stället vill man ombilda förskolan till ett föräldrakooperativ där vi som anställda helt utestängs från föreningen och styrelsen. Detta skulle innebära att vi som en gång startade verksamheten och byggde upp den med våra ideal, mål och riktlinjer inte längre skulle få påverka detta. Det känns i detta läge meningslöst att med glädje ha lagt ner 100-tals timmar av obetalt arbete för att göra detta till ett drömdagis när det sedan bara ska tas ifrån oss.” Kan jag nu skriva till dessa förskollärare, Bo Holmberg, och hälsa att regeringen inte kommer att ändra förutsättningarna för deras verksamhet? Bo Holmberg konstaterar i sitt svar att med nuvarande statsbidragsregler för barnomsorgen utgår inga statsbidrag, om daghemmen drivs med uppen bart vinstsyfte. Det kan ju låta entydigt, men i själva verket är det ytterst — Prot. 1987/88:20 oklart. 10 november 1987 I somras beslutade t.ex. socialstyrelsen att ett dagis inte skule åå: ZH statsbidrag bara därför att det drevs som ekonomisk förening. Det var tydligen ”uppenbart vinstsyfte”. Men nu säger folkrörelseutredningen att SOrgrrebnfe: just den ekonomiska föreningen är en lämplig form för de dagis som trots allt skall vara tillåtna. Däremot anser utredningen att ett alternativ drivs med uppenbart vinstsyfte och bör avfärdas redan om ”föreståndaren eller förskolläraren tar ut högre lön än kollektivavtalet”. Det finns rader av exempel på offentliga verksamheter där man nu försöker införa olika former av belöningssystem för att stimulera de anställda att bli effektivare. Ofta går de ut på att om verksamheten ger överskott får de anställda använda det för egen del, helt eller delvis. Vad är det annat än ”uppenbart vinstsyfte”? I själva verket visar förekomsten av vinst ofta att en verksamhet bedrivs effektivt, dvs. att kostnaderna hålls nere samtidigt som servicen är bra. Den som motsätter sig sådana verksamheter accepterar i praktiken ett slöseri med resurser. Det har vi inte råd med om vi skall klara barnomsorgen och andra viktiga serviceverksamheter. Många enskilda människor kan använda resurser effektivare i det lilla företagets form. Det lockar fram deras engagemang och arbetslust mer än om de vore anställda. Med glädje har förskollärarna på Lyckan lagt ner hundratals timmar av obetalt arbete för att göra sitt dagis till ett drömdagis. Vi har inte råd att avvara ett sådant engagemang. Därför måste reglerna utformas så, att det finns utrymme för det. Den juridiska formen för en verksamhet kan inte vara avgörande, utan det måste vara verksamhetens innehåll. För dagen är min fråga till Bo Holmberg: Har regeringen bestämt sig för att inte genomföra folkrörelseutredningens förslag, eller håller regeringen öppet för att lägga fram dem när remissbehandlingen är klar?

Herr talman! Jag har tidigare i kammaren haft en debatt med civilministern i det här ämnet, men jag tycker att frågan har en sådan dignitet att det finns anledning att ställa ytterligare en del frågor till civilministern. Då är det intressant att gå tillbaka litet grand och undersöka vad som har hänt och vad som är regeringens målsättning i fråga om alternativen på det socialpolitiska området. Vi kan först se på stödet till barnomsorgen sedan vi fick den socialdemokratiska regeringen 1982. Så fort vi hade fått en ny regering i kanslihuset kom det ett förslag om nya statsbidragsregler för barnomsorgen. I de reglerna förbjöd man i princip statsbidrag till föräldrakooperativ. I samband med att socialutskottet behandlade den frågan gjordes uppvaktningar från föräldrakooperativ i Uppsala och på andra ställen. Trycket på regeringen blev för stort, och det resulterade i att regeringen fick ge sig. Det kom en ny proposition, där man motvilligt accepterade föräldrakooperativ. Sedan har det kommit två nya förslag från regeringen där man justerat 7 tidsgränserna på dagis för att dessa skall vara berättigade till statsbidrag. Man har förlängt tiderna. Det gäller inte minst det senaste förslaget om nya statsbidragsregler. Detta drabbade bl.a. Rudboda Montessoriförskola på Lidingö, där man fick konstruera nya regler för sin verksamhet som inte alls var till nytta för verksamheten som sådan. Nu kommer folkrörelseutredningens förslag, som drabbar en rad förskolor. Man tvingar enligt förslaget in barn i den kommunala kön, och man vill också ha mer styrd föräldramedverkan. Man begränsar friheten när det gäller det sätt på vilket alternativen skall skapas. Jag tycker att vi kan se ett klart mönster från regeringens sida. För det första vill regeringen inte ha några alternativ. För det andra är man under ett mycket hårt tryck från en allmän opinion och från de borgerliga partierna, varför man ger efter i vissa sammanhang. Men man kommer ständigt tillbaka. Detta är en omöjlig planeringssituation för föräldrakooperativ och för alternativ, för privata alternativ, inom barnomsorgen. Det gäller inte bara regeringens agerande och socialdemokraternas agerande i riksdagen, utan förhållandena är desamma ute i landet. Jag kan ta Ljusdal som exempel. I Ljusdal har man brist på barnomsorgsplatser. Man försökte starta ett föräldrakooperativ. Den socialdemokratiska majoriteten i Ljusdal fördröjde, försenade och försvårade möjligheterna att starta detta föräldrakooperativ. Först efter valet, sedan man fått en annan majoritet, lyckades föräldrarna skapa sitt eget föräldrakooperativ. Det är något av en terrorverksamhet som regeringen bedriver mot alternativen på det sociala området. Jag tycker att det hade varit bättre om man hade gått ut rakryggat och sagt ifrån att alternativ inte skall finnas, än att man ständigt ser till att irritera och försvåra möjligheterna att skapa alternativ. Det innebär en omöjlig situation för de människor som vill ha alternativ inom barnomsorgen och på andra områden. Jag vill ställa en fråga till civilministern med anledning av den osaklighet som jag menar framkommer i det sista betänkandet från folkrörelseutredningen, där man bl.a. pekar ut personalen som arbetar på vaktbolagen, som inte har någon som helst social ambition. Jag vill fråga: Har regeringen andra belägg för de här synpunkterna? I folkrörelseutredningens betänkande är det nämligen mycket dåligt med beläggen. Där presenterar man bara snabba och hafsiga slutsatser. Civilministern hänvisar i sitt svar till att rättsläget är oklart. Det intressanta är att civilministern inte tar upp de enskilda människornas önskemål och behov på det här området. Han hänvisar bara till rättsläget och till en grå zon när det gäller tillämpningen av olika lagar och statsbidragsregler. Min fråga är: Tänker civilministern ersätta den grå zonen med en röd förbudszon? Civilministerns svar och socialdemokraternas tidigare agerande tyder nämligen på det. I svaret säger civilministern när det gäller punkt nr 2, att man inte lagligt skall försvåra ytterligare för alternativen. Jag vill fråga: Gäller detta också tillämpningsföreskrifter? Talet om grå zon tyder på att det är tillämpningsföreskrifterna som är luddiga. Tänker civilministern via förändrade tillämpningsföreskrifter försvåra ytterligare för alternativen? Beträffande begreppet ”uppenbart vinstsyfte” tycker jag att det är dags att socialdemokraterna talar om vad uppenbart vinstsyfte är för någonting. Här vill jag återigen hänvisa till civilministerns svar om rättsläget. Är det inte så, civilministern, att begreppet uppenbart vinstsyfte är så diffust att det är just detta som skapar den grå zonen? Man vet inte hur man skall tillämpa begreppet uppenbart vinstsyfte. Och vad socialdemokraterna och civilministern betecknar som otillbörlig vinst är faktiskt någonting som av väldigt många. enskilda människor inom barnomsorg och äldreomsorg i stället ses som en social vinst, eftersom man kan välja alternativ. Vad är regeringens närmare precisering av uppenbart vinstsyfte?

Herr talman! Att frågor om alternativ i vården — både barnomsorg och äldreomsorg — tas upp gång på gång här i riksdagen, nu senast av Bengt Westerberg, är exempel på det stora intresse som knyts till dessa vårdfrågor. Dels är alla medvetna om att det behövs en kraftig utbyggnad på båda dessa fronter, dels lever vi i en omprövningens tid när det gäller formerna. Här måste finnas plats för nya initiativ, för experiment och för en innovationsanda. Det gäller att ta till vara de skapande och uppbyggande krafter som finns också på detta område. Det är inte alls ur vägen att här tala om behovet av en Gnosjöanda, där människor får tillfälle att vara med och lösa de problem som finns. Det är därför som vi inom centern tog initiativet till att öppna möjligheterna för grupper av föräldrar att bilda kooperativ för att gemensamt lösa sina barnomsorgsproblem. Det var ett exempel på direkt demokrati, och det var ett exempel på att människor på gräsrotsnivå kunde påverka sin egen situation. Det skapade plötsligt en gemenskap i närsamhället kring en gemensam uppgift, och det utgjorde en modell för andra föräldrar att ta efter. Det innebar inte att man kunde undgå snårskogen av snärjande och krångliga paragrafer, men nu finns det möjlighet att börja röja i den. Det var inte bara föräldrakooperativ som vi ville ha. Vi tog tidigt också upp frågan om föreningsdriven barnomsorg. Och det är med tillfredsställelse som vi nu noterar att civilministern, liksom nu senast den 30 oktober Bengt Lindqvist, entydigt ställde sig bakom den utveckling där också ideella föreningar och stiftelser får bidra med barnomsorgsinsatser. Samstämmigheten är alltså ganska stor, och förnöjsamheten borde vara allmän. Men orsaken till denna samstämmighet är att regeringen efter hand har ändrat inställning och utvecklat sin uppfattning — från den rigorösa inställningen att kommunen allena skulle allt bestyra, en inställning som alltjämt dröjer kvar här och var ute i kommunerna. Men nog borde informationen om regeringens uppfattning vid det här laget ha trängt ut till kommunerna. När man talar om samstämmighet bör man vara medveten om att den tyvärr alltjämt har sin begränsning. Det beror på att regeringen hittills inte velat undanröja en — som jag uppfattar det — inkonsekvens i sitt ställningstagande. Vi i centern ser fram emot att den inkonsekvensen undanröjs, ju förr dess bättre. Vad jag åsyftar är det förhållandet att svenska kyrkan inte kan bedriva barnomsorg i egen regi. Det är en möjlighet som glädjande nog tillfaller frikyrkor, mosaiska församlingar, katolska församlingar och muslimska samfund, för att nämna några. Svenska kyrkan, som i århundraden har bedrivit olika former av barnomsorg i enlighet med sitt dopansvar, förmenas däremot samma rätt. I detta sammanhang vill jag påpeka att det faktum att man härvidlag öppnar möjlighet för kyrkor, frikyrkor och ideella organisationer inte alls innebär att man öppnar porten för extrema rörelser, t.ex. Livets ord och Maranata. I verkligheten är det tvärtom. Det är en situation där helt vanliga människor på ett eller annat sätt förhindras att fritt välja den ena eller andra formen av barnomsorg, som motsvarar den egna uppfattningen i grundläggande värderingsfrågor. Det är en rättighet som självfallet borde vara allmänt utbredd. I sådana situationer har extrema rörelser sin chans. De blir som en säkerhetsventil när det som kan uppfattas som åsiktsförtryck ökar. Det är då som extrema svärmiska rörelser ser sin chans. En sådan rörelse blir en patetisk talesman för en frihet som den egentligen själv spolierar. Därför har den kommunala barnomsorgsplanen, rätt hanterad, sin funktion som det sunda förnuftets såll. Jag vill sluta med att fråga om Bo Holmberg är beredd att medverka till att i detta avseende jämställa svenska kyrkan med de andra samfunden.

Herr talman! Bengt Westerberg diskuterade sina frågeställningar i sak, medan Göte Jonsson och Ulla Tillander vidgade sina frågeställningar. Det har hävdats i debatten att socialdemokratin skulle vara otydligare i sin syn på generell välfärdspolitik och gränsdragning mellan privat och offentlig sektor än folkpartiet och de andra borgerliga partierna. Jag skulle vilja börja med att tillbakavisa detta. Om jag har uppfattat Bengt Westerberg rätt ställer han upp på den generella välfärdspolitiken. Den skall vara skattefinansierad och ekonomiskt styrd. Men jag kan icke i dag uppfatta var Bengt Westerberg står när det gäller den kommersiella delen, dvs. frågan om att överlämna till enskilda att bedriva t.ex. barnomsorg. Tycker man att Electrolux, Volvo och Ericsson skall få driva barnomsorg i vinstsyfte, eller vill man ge statsbidrag för att dessa företag skall kunna få en grundplåt för att gå med vinst och då driva barnomsorg? Jag har inte blivit riktigt klar över var folkpartiet står i denna fråga i dag, och jag vet över huvud taget inte var de tre borgerliga partierna gemensamt står. Moderaterna vill ha ett systemskifte. De vill inte ha en skattefinansiering av den generella välfärdspolitiken. Bengt Westerberg ställde själv frågan om var moderaterna står i en artikeli Svenska Dagbladet. Bengt Westerberg fick svar på Svenska Dagbladets ledarsida. Om det nu har kommit förslag från moderaterna, skulle det vara intressant att höra vad de själva säger på den punkten. Om jag har uppfattat centerpartisterna rätt har de en linje där de ställer upp tillsammans med socialdemokratin, t.ex. på Dagmar. Men jag har inte sett att de vill ha ett systemskifte i vad gäller finansiering och demokratisk styrning. När det sedan mer konkret gäller denna frågeställning har jag uppfattat att — Prot. 1987/88:20 Bengt Westerberg i diskussioner om valfrihet mycket distinkt driver frågan — 10 november 1987 om valfrihet utifrån ett näringspolitiskt perspektiv och utifrån ett producent= == perspektiv. När det gäller de personer som Bengt Westerberg har nämnt — Greta Persson och Ulla Larsson, jag minns inte alla namn — har det hela tiden handlat om deras rätt att starta privat företagsamhet för att driva dagis. Det är alltså ett producentperspektiv. Socialdemokratin driver valfriheten utifrån medborgarnas perspektiv. Jag har inte hört att Bengt Westerberg skulle anlägga ett konsumentperspektiv och från medborgaren Karin Anderssons utgångspunkt fråga hur det blir med valfriheten. Jag undrar om jag har uppfattat Bengt Westerberg rätt. Är det så att folkpartiet är mest intresserat av ett producentperspektiv — rätten för någon att få starta dagis — och inte ser valfriheten utifrån ett konsumentperspektiv? Jag vill också säga till Bengt Westerberg att vi från regeringens sida ser det som en politisk utmaning att framöver försöka kombinera välfärdspolitikens generella mål om trygghet med ökade krav på individuell valfrihet och mångfald. Men, Bengt Westerberg, vi vågar erkänna att det här är svåra avvägningar och att det behövs noggranna överväganden. Jag undrar om också Bengt Westerberg känner den respekten för dessa svåra avvägningar. Allra sist vill jag säga till Bengt Westerberg att regeringen inte före remissbehandlingen av folkrörelseutredningens betänkande eller före framläggandet av propositionen i ärendet kommer att skriva till riksdagen och konkret besvara vad folkrörelseutredningen har sagt. Jag utgår från att jag kan anses ha varit rätt så tydlig i mitt svar till Bengt Westerberg: att regeringen icke avser framlägga några förslag som på detta område reser hinder för föreningar och att regeringen icke vill lägga fram några förslag i syfte att försvåra vad gäller Bengt Westerbergs andra fråga. Det betyder att den viljeinriktningen kommer att vara vägledande i regeringens beredningsarbete inför den kommande propositionen. Jag vill också erinra om att folkrörelseutredningens uppgift var att ge regeringen ett underlag så att samhällets regler skulle kunna bli neutrala och inte förhindra enskilda initiativ i föreningar och kooperativ. Att lägga sådana förslag är utredningens uppgift, och det betyder att regeringen kommer att bereda remissvaren och ta ställning enbart med den utgångspunkten. Vi vill ha valfrihet inom den offentliga sektorn, och även valfrihet med hjälp av kooperativ, föreningar och enskilda initiativ, men vi säger nej till att bedriva barnomsorg och vård i uppenbart vinstsyfte.

Herr talman! Bo Holmberg ställde så många frågor att jag ett ögonblick fick ett intryck av att det var ombytta roller, att civilministern frågade mig och inte tvärtom. För dagen kanske vi skall hålla oss till de frågor jag har ställt till civilministern; så småningom hoppas jag att det blir ombytta roller. Det avgörande för folkpartiets del är att se till att konsumenterna får så stora möjligheter att välja som tänkas kan. Det är alldeles uppenbart att de som driver daghem inte kan göra det, om det inte finns några konsumenter, dvs. några föräldrar, som vill ha sina barn i deras daghem. Den läkare som 75 driver en privatmottagning kan aldrig fortsätta, om det inte finns patienter som vill gå till honom. De som driver ett vårdhem kan aldrig fortsätta, om det inte finns några ”gäster”, som man ofta kallar de äldre på vårdhemmen, som vill vara där. All privat verksamhet är beroende av att det finns kunder, annars kommer den privata verksamheten att läggas ned. De daghem som jag har besökt, många av de 70 daghem som nu hotas av folkrörelseutredningens förslag, är utomordentligt bra. Barnen trivs där, personalen trivs där, och såvitt jag vet tycker också föräldrarna att daghemmen fungerar utomordentligt bra. Det är alltså i högsta grad i föräldrarnas intresse att de här daghemmen får en chans att leva kvar. Folkrörelseutredningen är emellertid mycket distinkt när det gäller behandlingen av dessa daghem. Man sopar stort sett alla under mattan. Man säger: De fyller ingen funktion, de utgör inget bra komplement, de behöver inte finnas kvar. Mot bakgrund av den beskrivning utredningen själv ger av de 70 daghemmen, av vilka Lyckan i Malmö är ett, säger man att statens bidrag till den kommunala barnomsorgen bör ”utformas så, att endast föräldraföreningar med en majoritet av föräldrarna i barnstugan som medlemmar blir berättigade till statsbidrag”. Då faller Lyckan. Jag tycker fortfarande inte att Bo Holmberg har givit riktigt klara besked. Kan jag nu gå hem och skriva brev till förskollärarna i Lyckan i Malmö, att regeringen inte kommer att lägga fram något förslag som kommer att förändra förutsättningarna för deras verksamhet och försvåra deras verksamhet? Är det ett alldeles entydigt besked, så skulle det kännas skönt att kunna skriva det brevet. Det gladde mig att Ulla Tillander äntrade talarstolen och att också hon sade att det är bra med flera alternativ på det här området. Den person som har varit sakkunnig från centern i folkrörelseutredningen har ju nämligen inte avgivit något särskilt yttrande utan tycks godta de förslag som utredningen har lagt fram. Jag skulle därför kanske också få fråga Ulla Tillander om jag skall uppfatta hennes inlägg så, att hon tar avstånd från folkrörelseutredningens förslag och är beredd att ställa sig bakom den linje som folkpartiet och moderaterna driver på den här punkten.

Herr talman! Jag fick tyvärr inte något svar av Bo Holmberg på min fråga huruvida svenska kyrkan skulle kunna få samma möjligheter som andra trossamfund att driva barnomsorg i egen regi. Återigen föreligger här ett byråkratiskt hinder. Föräldrar förhindras att ge sina barn den barnomsorg som de innerst inne önskar och som står i överensstämmelse med deras egen filosofi — det är ju en mänsklig rättighet. I vårt land har vi nu accepterat att samhället är pluralistiskt. Som en konsekvens därav borde föräldrar få större valfrihet att i enlighet med sin religiösa och filosofiska övertygelse påverka sina barns uppfostran. För närvarande är den rätten otillräckligt tillgodosedd, och i praktiken tillerkänns den bara vissa grupper. Att anamma ett pluralistiskt samhälle och att samtidigt genom bristande valfrihet söka konservera en ordning som innebär ett försök till enhetlighet är ett inkonsekvent handlande. Sedan till Bengt Westerberg. Jag vill bara hänvisa till alla de diskussioner som vi har haft i denna kammare om familjepolitik och barnomsorg och som = Prot. 1987/88:20 föranletts av gemensamma reservationer i dessa frågor. Det kan helt enkelt 10 november 1987 inte ha undgått Bengt Westerbergs uppmärksamhet. Jag är således litet förvånad över hans fråga. Cumprivat barnon:

Herr talman! Bo Holmberg säger: Vi är för valfrihet inom den offentliga sektorn. Jag tror att det är hjärtemeningen i Bo Holmbergs besked. Valfrihet som ligger utanför den offentliga sektorn skall i princip inte få finnas. Då vill jag fråga: Var drar man gränsen? Föräldrakooperativ kan väl inte gärna ses som exempel på valfrihet inom den offentliga sektorn. Är idéburen verksamhet exempel på valfrihet inom den offentliga sektorn, trots att det finns ett klart självändamål i talet om att de idéburna föreningarna skall vara helt självständiga? Oklarheterna kvarstår. Bo Holmberg försöker sedan konstruera svårigheter i fråga om valfriheten. Men det väsentliga när det gäller valfriheten är ju det faktum att enskilda människor får mer att säga till om. Beträffande systemskiftet vill jag på nytt fråga Bo Holmberg: Vad är det som säger att moderaternas krav på en ändring i socialtjänstlagen, som skulle innebära att den enskildes ställning stärktes — de äldre skulle själva kunna bestämma om sin hemtjänst och barnfamiljerna om sin barnomsorg — skulle vara ett negativt systemskifte? När socialdemokraterna däremot lägger fram förslag som innebär att valfriheten skall inskränkas och att man skall lagstifta om inskränkt valfrihet när det gäller socialtjänstlagen och andra vårdlagar, är det helt plötsligt fråga om en utbyggnad av den generella välfärdspolitiken! Jag tror inte att människorna ser saken på det sättet. Intressant i sammanhanget är den undersökning som redovisades ganska nyligen. 80 26 av de tillfrågade ansåg att de gamla i större utsträckning själva skulle kunna bestämma när det gäller hemtjänstverksamheten. Vi moderater har presenterat ett förslag som innebär att gamla själva skall få bestämma och att kommunen skall göras betalningsansvarig — oaktat vilken form av hemtjänst som de gamla själva väljer. Är detta, Bo Holmberg, ett negativt systemskifte? Är det inte positivt för de gamla? Och skulle det inte vara lika positivt för barnfamiljerna att kunna bestämma barnomsorgen? Vi moderater har också när det gäller valfriheten i barnomsorgen sagt att även alternativen skall tas med i kommunens barnomsorgsplan, och på så sätt skall statsbidragen fördelas neutralt till alla alternativ. Detta innebär också att alla oberoende av inkomst har förutsättningar och möjlighet att välja alternativ. Detta är positivt och inte negativt. Samstämmiga besked och opinionsundersökningar har visat att människorna står på de borgerliga partiernas sida när det gäller valfrihet i barnomsorgen och ökad valfrihet i äldreomsorgen.
Herr talman! Jag vill till Göte Jonsson säga att socialdemokratins och regeringens valfrihet gäller inom den offentliga sektorn men också via föreningar och kooperativ verksamhet. Jag hoppas att jag var tillräckligt tydlig på den punkten, så att Göte Jonsson inte ytterligare en gång skall 7 missuppfatta mig. Det är därför som folkrörelseutredningen arbetar och regeringen kommer med en proposition, som gör att det i det svenska samhället kommer att bli ökad valfrihet, inom den offentliga sektorn men också med hjälp av föreningar och kooperativ. Jag tycker att Göte Jonsson skall ödsla sina krafter på att med de borgerliga kamraterna försöka få till stånd en enighet om den generella välfärdspolitiken. Ni borde ägna mycken tid åt att försöka ena er och tala om för svenska folket var ni står i det avseendet. Det är nog ett betydligt större problem, Göte Jonsson, än de upprepade frågorna till regeringen huruvida vi är mot enskilda initiativ i föreningar och kooperativ, när jag flera gånger har sagt att regeringen är positiv. Till Ulla Tillander vill jag säga att kyrkan är en statsrättslig konstruktion med egen beskattningsrätt. Kyrkan har rätt att bedriva barnomsorg, och frågan gäller om staten skall betala statsbidrag. Jag och regeringen tycker inte det, eftersom kyrkan har egen beskattningsrätt och därför icke kan jämställas med andra trossamfund. För Bengt Westerberg vill jag göra ett förtydligande och säga att regeringen icke kommer att lägga fram något förslag, som innebär att de 70 daghemmen, föreningsdrivna eller i ideell verksamhet, drabbas, utan vi vill att de fortsättningsvis skall bedrivas i föreningsform. Regeringen kommer heller inte att lägga fram några förslag, som förhindrar enskildas möjligheter att, liksom i dag, bedriva alternativ inom det socialpolitiska området. Jag skall själv, Bengt Westerberg, skriva till de två kvinnor som har satsat på och startat arbetskooperativet i Malmö, när regeringen har lagt fram sin proposition och slutligt tagit ställning i frågan. Om Bengt Westerberg vill skriva redan nu, hoppas jag att det tydligt framgår hur regeringen kommer att bereda propositionen och vilka förslag som kommer att framläggas.

Herr talman! Jag skall skriva till mina vänner nere i Malmö och meddela att även Bo Holmberg kommer att skriva till dem så småningom. Jag ger nu det beskedet att regeringen inte kommer att lägga fram förslag, som i de avseenden vi i dag har diskuterat skall baseras på folkrörelseutredningens förslag. Det innebär att de lugnt och tryggt kan fortsätta sin verksamhet i Malmö utan att känna flåset i nacken, som de har känt sedan utredningen presenterades. Jag hoppas att jag har rätt uppfattat och rätt refererat de besked som Bo Holmberg har givit. Det kanske finns andra frågor i utredningen där regeringen avvaktar med att ge besked tills remissbehandlingen är genomförd, men på denna punkt har regeringen i dag redan meddelat att den kommer att köra över folkrörelseutredningen och det utlåtande som den socialdemokratiska partistyrelsen avgav till den socialdemokratiska kongressen. Det är ett glädjande besked — jag tackar Bo Holmberg särskilt för det. Ulla Tillander var förvånad över den fråga som jag ställde. Det hade hon inte behövt vara om hon hade läst folkrörelseutredningens betänkande. Där har Raymond Svensson för centerpartiets räkning medverkat som sakkunnig och han har i motsats till folkpartiets sakkunnige inte avgivit något särskilt yttrande. Det är klart att detta har skapat litet osäkerhet om var centern står i de här frågorna. Jag är tacksam över det besked som Ulla Tillander har giviti — Prot. 1987/88:20 dag, som innebär ett avståndstagande från Raymond Svenssons ställningsta 10 november 1987 gande i utredningen. Ulla Tillander får ursäkta att det, när olika centerpartis=== Sr ter säger olika saker, skapar en viss osäkerhet hos läsaren. Men jag är tacksam också över det beskedet. Till sist vill jag, apropå den mer allmänna debatt som Bo Holmberg initierade i sin första replik, säga att vår grundsyn är att människor skall ha möjligheter att få den sociala service de behöver i olika sammanhang; barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg eller vad som kan behövas. Men vi tycker att det är fel att vi politiker föreskriver hur man skall utnyttja de möjligheterna. Därför tycker vi att de enskilda bör ha större möjligheter att själva få välja om man vill utnyttjat.ex. en offentlig läkare eller en privat, om man vill utnyttja ett daghem som drivs av kommunen, ett som drivs av kooperativ eller ett som drivs av några enskilda förskollärare. Jag tycker att det finns en dogmatism hos socialdemokraterna att hela tiden utesluta en viktig del av dessa verksamheter, nämligen de som drivs av enskilda människor. Vi har ingenting emot att föreningar eller kooperativ går in i denna sektor. Däremot har vi svårt att förstå varför inte enskilda förskollärare, enskilda lärare, enskilda sjukgymnaster eller enskilda sjuksköterskor skall få möjlighet att bedriva verksamheter och erbjuda oss konsumenter alternativ. I folkpartiets Sverige finns också de alternativen, vilket ökar konsumenternas valfrihet.

Herr talman! Jag konstaterar på nytt att vi har olika sätt att se på innehållet i välfärden. Vad vi menar, Bo Holmberg, är att även valfriheten är en viktig del av välfärden. Då gäller det att skapa så stor valfrihet som möjligt för så många människor som möjligt. Det är det våra förslag går ut på. Vi vill ha en utbyggd och förbättrad välfärd, där också de enskilda människornas valfrihet i olika situationer är en viktig del. Vi vill att trygghetssystemet byggs upp på ett sådant sätt att den valfriheten blir möjlig för alla, oaktat inkomst och ställning i samhället. I dag vet vi att det socialdemokratiska samhället snarare fungerar så att de som har bra kontakter och möjlighet att betala för sig är de som har störst möjlighet att utnyttja den valfrihet som finns. Vi vill ändra på det. Vi vill bygga ut välfärden, förbättra den och ta med valfriheten för alla som en viktig del i vårt välfärdsbyggande. Jag är bekymrad och orolig, herr talman, bl.a. för äldreomsorgen. Där har vi gigantiska behov. Jag menar att den socialdemokratiska politiken utgör spärrar för tryggheten framöver. Låt mig bara i slutet av den här debatten redovisa några siffror. År 2000 räknar vi med att ha 400 000 äldre människor som behöver hemtjänst. Det är en ökning med 100 000 fram till år 2000. Vi behöver mellan 70 000 och 100 000 personer ytterligare som arbetar i hemtjänsten. Om vi sätter de här talen i relation till den utbildningskapacitet vi har, visar det sig att det finns 3 105 platser i landet på sociala servicelinjer. Intresset för de här jobben är 79 mycket dåligt. Som förstahandssökande hade vi 1985 bara 1 472 sökande till de här platserna. Detta visar att vi befinner oss i en mycket svår situation. Omsättningen inom hemtjänsten i storstäderna varierar mellan 25 och 2890 per år, enligt mätningar gjorda 1985. Det är detta, herr talman, som gör att debatten om alternativ, valfrihet och många olika möjligheter faktiskt är en viktig fråga om trygghet för de enskilda människorna. Vi måste skapa dessa alternativ för att göra arbetet i hemtjänsten mera lockande för de unga så att de inte är hänvisade till endast en arbetsgivare och också försöka göra arbetet mera meningsfullt. Vi måste se till att de gamla i större utsträckning kan välja och få ökad valfrihet. Då får vi inte lägga broms på broms för olika alternativ. Den kommunala tryggheten är viktig i dessa sammanhang, men alternativen är också viktiga. Hur skall socialdemokratin lösa dessa problem?
Herr talman! Låt mig till Bengt Westerberg säga att det i socialdemokratins och regeringens förnyelsepolitik ingår att stimulera enskilda initiativ till föreningsdriven verksamhet, till ideella föreningar och till kooperativ. I detta syfte har vi inlett ett arbete i utredningar och skall återkomma med förslag. Herr talman! Låt mig också till sist konstatera att Bengt Westerberg icke har svarat på frågan om folkpartiet tänker driva en linje, som går ut på att stora vinstdrivande företag, där privatiseringsdiskussionen startade — Electrolux och andra — skall få statsbidrag för att driva daghem i vinstsyfte. Denna fråga har folkpartiet i dag lämnat öppen. Jag har också kunnat konstatera att de borgerliga partierna i dag icke har kunnat presentera någon gemensam syn på den generella välfärdspolitiken. Moderaterna är fortfarande ensamma om att säga ja till ett systemskifte, där man går ifrån skattefinansieringen inom t.ex. hälsooch sjukvårdens område. Åt andra hållet går centerpartiet, som var med om regeringens linje för en skattefinansiering av vården. Bengt Westerberg sade att vi skulle återkomma och diskutera denna fråga. Jag tar Bengt Westerberg på orden och ser fram mot en diskussion, där vi på denna punkt får reda ut var folkpartiet och den samlade borgerligheten står.
Herr talman! Bertil Måbrink har ställt en interpellation till mig om gränsvärdet för etylenoxid.

Herr talman! Viola Claesson har frågat mig hur ASEA-affären med BBC Brown Boveri rimmar med regeringens deklaration om att kärnkraften skall avvecklas. Jag har svårt att riktigt förstå Viola Claessons fråga. Riksdagens och regeringens beslut att avvecklingen av kärnkraften skall vara genomförd senast år 2010 påverkas inte på något sätt av ASEA —-Brown Boveri-affären. Detta beslut står fast. Samgåendet försvårar inte heller säkerhetsmyndigheternas möjligheter att utöva tillsyn av de dotterföretag i Sverige inom ASEA Brown Boverikoncernen som är aktiva inom det kärntekniska området eller att få service etc. på de kraftreaktorer som byggts av ASEA-ATOM. Någon negativ inverkan på kärnsäkerhetsarbetet i Sverige torde samgåendet således inte få. När det gäller möjligheterna för något av företagen inom ASEA —-Brown Boveri-koncernen till utförsel ur Sverige av ämnen och utrustning m.m. på kärnenergiområdet så ändrar samgåendet med BBC inte dessa förhållanden på något sätt. Reglerna i kärntekniklagen anger att tillstånd krävs för utförsel ur landet.

Herr talman! Jag vill tacka Birgitta Dahl för svaret på min interpellation. Birgitta Dahl säger att hon har svårt att förstå frågan. Jag tycker att jag i interpellationen ganska väl har formulerat bakgrunden till min fråga. Som belägg för att det är svårt att förstå min fråga säger Birgitta Dahl att regeringen och riksdagen har beslutat att man skall avveckla kärnkraften till senast år 2010. Här kommer kanske den första stötestenen. Antikärnkraftsrörelsen, miljöorganisationerna och vpk har faktiskt ännu inte fått ett endaste konkret bevis för att det kommer att bli på det viset, Birgitta Dahl. Att så blir fallet är en grundläggande förutsättning för en diskussion om vad vi kan hoppas på inför framtiden. Jag har i min interpellation påstått att regeringens godkännande av samgåendet med Brown Boveri kommer att få avgörande konsekvenser på flera områden i samhället, och jag har därvid nämnt kärnenergiteknologin som ett särskilt viktigt område. Det är litet märkligt att Birgitta Dahl inte har några väsentliga besked att ge i det avseendet. Jag skall anföra några exempel och ställa några ytterligare frågor, så att jag kan få något djupare klarlägganden från miljöoch energiministern. Som en följd av ASEA-ATOM:s samgående med Norsk Elektrisk Byrå kommer t.ex. vattenkraftsdivisionen att förläggas till Norge. Många undrar nu var kärnkraftsdivisionen i framtiden kommer att ligga. Både Västtyskland och Schweiz, som skulle kunna komma i fråga som ASEA-ATOM:s nya värdland på området, har en skrupelfri inställning till kärntekniksexport. SSI i Sverige har avgivit ett remissvar i fusionsfrågan och framför där i mycket hovsamma ordalag förhoppningar om att kärnkraftsdivisionen skall stanna kvar i Sverige. Varför skulle SSI över huvud taget ta upp den frågan, om den vore så väldigt enkel, Birgitta Dahl? Är det inte så att utgångspunkten för ASEA i stort när det gäller fusionen dels är att man vill få tillgång till hela EG-marknaden, dels är att man skall ha möjligheter att kringgå eventuella FN-sanktioner? Schweiz är ju inte medlem i FN. Inser verkligen inte Birgitta Dahl att detta är ett mycket stort problem inför framtiden? Jag vill ha svar på den frågan och en kommentar från Birgitta Dahl. Det nya företag som uppstår kommer, som alla vet, att ha sitt huvudkontor i Schweiz, och ASEA-ATOM kommer att vara ett helägt dotterbolag. Brown Boveri har redan en kärnkraftsdivision med en forskningsoch utvecklingsavdelning i Schweiz och två enheter i Mannheim i Västtyskland. Vilka legala möjligheter finns det över huvud taget, Birgitta Dahl, att få insyn i de utländska företagen? Undanglidningarna i Birgitta Dahls interpellationssvar till mig är mycket intressanta, herr talman. Hon betonar i andra styckets första mening att det handlar om ett dotterföretag i Sverige. I nästa mening framhåller Birgitta Dahl: ”Någon negativ inverkan på kärnsäkerhetsarbetet i Sverige torde samgåendet således inte få.” Men vi vet inte riktigt vad som skall ske, Birgitta Dahl. Jag undrar därför: Har regeringen fått garantier för att ASEA-ATOM kommer att kvarstanna i Sverige? Detta är en avgörande fråga, som ligger bakom min interpellation till Birgitta Dahl. Om regeringen har fått sådana garantier, undrar jag om de också gäller konstruktioner och ritningar. Jag talar alltså inte om utrustning och ämnen, som Birgitta Dahl nämner, utan mer om konstruktioner och ritningar. Det är när det gäller kärnkraftsteknologi och kärnkraftverk viktigt att sådana inte kommer att överföras till något dotterbolag i utlandet för vidare export. Jag hoppas att Birgitta Dahl kan svara på de här frågorna.

Herr talman! Min formulering att jag inte riktigt förstått Viola Claessons fråga var ett ganska hänsynsfullt sätt att tackla problemet att den är mycket slarvigt formulerad. Enligt de regler som finns är jag faktiskt skyldig att svara enbart på själva frågan. Det kanske är tur för Viola Claesson att jag inte är skyldig att recensera reciten. Den är full av missförstånd, okunnighet och slarvighet. Frågan är hur den aktuella affären rimmar med beslutet att avveckla kärnkraften. Mitt svar är självklart: den påverkar inte det beslutet i något avseende. Vad sedan beträffar andra frågor som Viola Claesson vill diskutera är det självklart att regeringen, innan beslut fattades om tillstånd, försäkrade sig om att det inte skulle bli några bekymmer när det gäller de problem där kärntekniklagen är avsedd att ge garantier. Det gäller särskilt kontrollen för att försäkra oss om att svensk kärnteknologi— produkter och teknologin som sådan — inte missbrukas och medverkar till kärnvapenspridning. Lagen är tillämplig i detta fall. Man kan t.ex. inte föra det helägda företaget ASEA-ATOM utomlands utan särskilt tillstånd från regeringen. Det krävs i så fall att regeringen försäkrar sig om att en sådan utflyttning inte kan användas i något avseende eller missbrukas för att medverka till kärnvapenspridning. Schweiz är visserligen inte med i FN, men vad viktigare är: Schweiz har skrivit på icke—spridnings-avtalet. Det säger jag mer som ett påpekande och definitivt inte för att föregripa en eventuell prövning av tillstånd att få flytta ASEA-ATOM:s verksamhet utomlands. Den frågan har inte aktualiserats, men om så sker har regeringen lagen att använda — och kommer också att göra det. Den är tillämplig inte bara på företaget som sådant eller de produkter företaget tillverkar utan också, med de skärpningar som gjordes under den socialdemokratiska regeringens mandatperiod 1982-1985, också på teknologiöverföring, dvs. konstruktioner och ritningar. Jag vill också säga till Viola Claesson att vi i regeringskansliet hade inlett en översyn av kärntekniklagen redan innan den här affären blev aktuell för att på basis av de erfarenheter vi har av lagens tillämpning genomföra de skärpningar och preciseringar som kan behövas. Däri ingår självfallet också att kontrollera om det finns behov av skärpningar i det här avseendet.